Fru talman! Jag står bakom Centerpartiets reservationer och särskilda yttrande. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 12. I detta betänkande behandlas det rekordstora antalet motioner från motionstiden som hanterar polisfrågor. Engagemanget här speglar samhällsdebatten i denna viktiga trygghetsfråga. Polisen har en viktig roll i debatten om rättstrygghet. Det är till polisen som medborgarna söker sig om de har blivit utsatta för brott, om de uppmärksammat kriminella handlingar, osv. Det gäller att ha en stor tillgänglighet. Det är den synliga polisen, välkänd i samhället, som medborgarna känner och känner förtroende för, som också får respekt och som ger signaler om trygghet. Begreppet medborgarperspektiv har under ett antal år funnits med i regeringens budgetsförslag, så också under detta år. Vad menar majoriteten med medborgarperspektiv? Tyvärr är det alltmer sällan som vi medborgare möter polisen ute i samhället. Närpolisområdena blir allt större, t.ex. närpolisområdet Söderort, som jag besökte, med 280 000 invånare, lika stort som ett antal av våra polisdistrikt vad gäller invånarantalet. Detta är inte Centerpartiets uppfattning om ett närpolisområde. Vi vill ha polis i varje kommun, och när det gäller de större städerna i varje stadsdel dygnet runt. Poliserna själva ser sig inte som närpoliser i dessa jättestora områdena. Polisens arbetsuppgifter bör renodlas, speciellt är det angeläget nu när det råder en sådan brist på poliser. Det har här talats om hur många tusen poliser det ska vara. Jag tycker inte att det är viktigt att ange det exakta antalet. Men vi vet alla att det inte finns tillräckligt med poliser ute. Därför är det viktigt att de gör det som de är bra på och att man kan anställa civila personer för andra tjänster. Men det måste faktiskt finnas medel för att anställa dessa personer. Om vi går ut och tittar i de olika distrikten har de underskott och har inte resurser att anställa för. Jag vill sedan lyfta fram polisens utredningsbalanser, som jag nämnde tidigare. Detta är för närvarande ett mycket stort bekymmer. Av en BRÅ-rapport framgår det att färre brott klaras upp - 26 % för år 2000. Men vi vet att det har förändrats, och vi vet att det pågår ett arbete. En patrull åker runt i Sverige för att ta reda på balanserna. Att brotten inte utreds påverkar medborgarnas förtroende för vårt rättsväsende. Avskrivningen av ärenden är stor hos polisen även i fråga om ärenden där det finns goda bevis, ärenden som har blivit liggande och där bevisen har blivit för gamla. Och vi vet att vittnesuppgifter liksom bevis är en färskvara som måste hanteras skyndsamt. Jag anser att myndigheten måste vara tydlig och markera vad som är rätt eller fel. Det måste vara det grundläggande i hanteringen av brott. Sedan har det ingen betydelse om det är fråga om en cykelstöld eller en bilstöld. Man måste markera och säga att det är fel. Jag tycker inte att vi politiker kan acceptera att man säger att det bara var en cykel och att det inte är så noga och att man därför skriver av det. Vilken signal ger vi då medborgarna? Beträffande polisens arbetstider börjar det få effekt ute i landet att det har getts möjligheter till en större frihet, och polisens ledning kan styra arbetet efter behovet. Men tyvärr finns det många ställen där man måste arbeta ytterligare med att styra arbetet efter behovet. Men för att detta ska vara möjligt krävs det ett starkt ledarskap. Det är anledningen till att Centerpartiet har föreslagit mer ledarskapsutbildning och större karriärmöjligheter. Att det behövs fortbildning och vidareutveckling är ett starkt krav från poliserna, och det är eftersatt. I fråga om detta behöver vi verkligen göra insatser. Även om det till viss del pågår är det inte tillräckligt. Men för att det ska vara möjligt måste det frigöras tid för denna fortbildning, och ersättare måste tas in. Och vi vet att det kostar, och dessa pengar måste letas fram någonstans ifrån. Jag vill också lyfta fram att de som nu är aspiranter och går på polisutbildningen ofta har flera högskolekompetenser. Och i dagens samhälle kräver arbetstagarna en större flexibilitet även vad gäller karriärmöjligheter. För att skapa goda förutsättningar för den framtida rekryteringen är detta en väldigt viktig synpunkt att beakta. Polisen måste naturligtvis ha verktyg för att kunna arbeta effektivt. Jag vill i det sammanhanget lyfta fram den situation som polisen nu ställs inför när det gäller t.ex. kommunikationssystemet. Det var olyckligt att det inte blev en samverkan i upphandlingen. Alla talar om samverkan, men den förekommer inte i praktiken. T.ex. polisen i Skåne måste ha ett nytt system i drift till den 1 januari 2004, och vi vet ju vilken tid det tar. Vi vet också att detta är förknippat med stora kostnader, men dessa pengar finns inte i budgeten. Jag undrar hur majoriteten tänker lösa detta. Det är ju snart dags för vårbudgeten. Detta är ett måste. Har man inte detta verktyg är det svårt att få effektivitet i polisarbetet. Det talas mycket om samarbete. Både det nordiska samarbetet och samarbetet inom EU måste prioriteras på alla sätt för att man ska kunna bekämpa den ökande organiserade brottsligheten, inte minst IT brottsligheten. Fru talman! För att kunna klara upp brott och ge medborgarna förtroende för rättsväsendet och för att åstadkomma den trygghet som medborgarna har rätt till, både gammal och ung, krävs det faktiskt mer resurser till polisen, ett kraftfullt ledarskap och mer fortbildning och bättre verktyg.
Fru talman! Gunnel Wallin och jag brukar inte ha så stora skiljaktigheter när det gäller polisfrågor. Men jag upplevde att hon ställde en fråga om vad majoriteten menar med medborgarperspektiv. För mig är medborgarperspektivet lite grann det som Gunnel Wallin själv var inne på.

Samtidigt måste man hela tiden som politiker väga medborgarperspektivet mot polisernas perspektiv när det gäller arbetsmetoder. Jag måste säga att jag ser mycket fram emot den utredning som tyvärr är försenad. Den skulle komma den 1 februari, men nu hoppas jag verkligen att den kommer den 1 april. Där har man på ett förhoppningsvis noggrant sätt sett över polisens verksamhet och kan komma med förslag när det gäller renodling av polisens arbetsuppgifter. Därefter kan vi diskutera vad vi tycker att polisens huvuduppgifter framgent ska vara, om man kan lyfta ut uppgifter till andra myndigheter och andra människor i samhället eller hur vi tycker att det ska se ut framöver. Det här är hela tiden en balans mellan medborgarnas syn på polisen och polisperspektivet. Sedan vill jag säga att de flesta poliser i dag inte har relevant utbildning för den verksamhet de jobbar med.
Fru talman! Det är just medborgarperspektivet som inte fungerar. Om man går ut och pratar med folk, var det än är i Sverige, upptäcker man att de inte är nöjda med den hjälp och den trygghet de borde känna att de får från polisens sida. Jag nämnde utredningarna, jag nämnde tillgängligheten. Man är inte nöjd. Då kan inte jag se att detta är ur ett medborgarperspektiv. Jag tycker att man måste respektera medborgarna. Har det begåtts ett brott är det myndighetens skyldighet att reda ut detta och bemöta medborgaren på rätt sätt. Och det fungerar inte.
Fru talman! När det gäller medborgarperspektivet är det alldeles riktigt som Gunnel Wallin säger, det finns en hel del människor som inte är nöjda med bemötandet, med den takt som brottet bereds och hur lång tid många människor upplever att det tar innan utredningen är klar, det blir rättegång och dom faller eller inte. Det håller jag med om. Samtidigt tycker jag att man måste vara medveten om att det faktiskt finns ett mycket stort antal människor i Sverige som är nöjda med polisens arbete. Det finns många människor som tycker att polisen bemöter både förövare och brottsoffer i svåra situationer bättre än vad sjukvården, socialtjänsten och många andra myndigheter gör. Det tycker jag också att vi i rättvisans namn ska säga. Polisen gör ett gott arbete utifrån de resurser man har. Men jag håller med Gunnel Wallin om att det naturligtvis kan bli bättre. Vi måste även ha en balanserad debatt om vad som behövs mer. Men det är ändå en hel del som är gott. Det upplever jag hos de människor som vi båda träffar. Det finns också de som upplever att de har fått oerhört mycket stöd och hjälp av enskilda poliser men även av poliskåren som helhet. Det tycker jag är viktigt att ha med i debatten.
Fru talman! Visst finns det de som är nöjda och de som får hjälp. Men titta t.ex. på hela glesbygden! Där är polistjänsterna inte besatta. Det kan ta flera dagar innan människor får hjälp därför att man inte har resurser att sätta in. Jag tycker att var man än bor i landet ska man ha denna möjlighet. Den finns inte i dag. Vi vet också att de som utför kriminella gärningar vet var det inte finns poliser och härjar hej vilt där. Då blir det så, som någon sade tidigare, att medborgarna tar saken i egna händer. Då kan man inte heller säga att det finns någon rättstrygghet. I slutändan beror det här faktiskt också på resurser, även om Yvonne Oscarsson sade att man inte skulle prata om det. Men det är ju för att det inte finns resurser som arbetsmiljön blir sämre, och det kanske fattas handledning därför att man inte har de möjligheterna. Det är en viktig sak att ha med sig i den här diskussionen.

Fru talman! Kära kolleger! På min sons förskola kryllar det av poliser. De är dock inte så gamla. De är fyra år och springer omkring i T-shirts som ska föreställa polisuniformer. De leker tjuv och polis. De speglar någonting som är väldigt viktigt i vårt samhälle, att det finns statliga tjänstemän som ser till att människor håller sig till de lagar och regler som vi har ställt upp. Tyvärr är behovet att spana, störa och utreda brott i dag större än tillgången på poliser, så man kommer i en sådan här debatt inte undan att nämna, även om det egentligen är en budgetfråga, det faktum att det är brist på poliser i storstad, småstad och glesbygd. En helgkväll i Gällivare-Jokkmokk finns det två poliser på en yta som är större än Belgien. Dock är det inte riktigt lika mycket folk som bor där. Jag var nyligen i Norsborg, en förort till Stockholm, och träffade företagareföreningen. De brydde sig inte ett dugg om sänkt skatt. Men det kanske jag inte ska säga i kammaren. De pratade med mig om en enda sak. De pratade om behovet av poliser som hjälpte till att hålla ordning där så att deras gäster vågade gå till restaurangen, så att folk vågade gå och handla. Det finns alldeles för mycket som stör där ute, som förslummar miljön och som gör att det brinner en bil varannan vecka på den stora parkeringen utanför Norsborgs centrum, för det finns inga poliser. Ringer man så kommer de inte. Att det är för få poliser är ett problem. Ansvaret får väl delas, lite historiskt sett, om jag ska vara helt ärlig. Men man kan inte bara pumpa ut poliser som inte håller kvaliteten. Här finns både rätt och fel. En sådan här debatt visar bara på det gamla ordspråket: Segern har hundratals fäder, men nederlaget är föräldralöst, dvs. ansvaret finns lite tillbaka i tiden. Men jag måste stödja min kollega Ragnwi Marcelind och säga att det är flera här i kammaren som har pratat om mer resurser hela den här mandatperioden och kanske även innan. Majoriteten har ett visst ansvar här. Det handlar också om att polisen ska göra rätt saker. Vi kan inte bara ha fler poliser. Här har Folkpartiet länge krävt att ärenden om tillstånd ska tas bort från polisen. Hittegods kan man lägga ut på någon annan, passärenden och transporter av missbrukare och psykiskt sjuka kan någon annan få hålla på med. Polisen ska vara polis. Förlösande nog har också en utredning presenterats som verkligen understryker detta. Plockar man bort en del uppgifter kan man snabbt få fram 500 nya operativa poliser. Det är inte en droppe i havet. Det är inte tillräckligt, men det är en bit på väg. Men det gäller också, tycker jag, att titta närmare på vilket ansvar polisen har när det gäller idrottsevenemang och sådant. Underhållningsidrotten är i dag inte bara en viktig förebild för unga människor när det gäller att hålla på med idrott, som är bra av flera skäl. De här evenemangen är tyvärr också en förebild när det gäller att ägna sig åt våldsverkan. Ni vet hur det kan se ut på en fotbollsmatch när det är hundratals poliser där för att hålla tillbaka några sjuka supportrar som ska slå ihjäl varandra. Så kan vi inte ha det. Det gäller att fokusera på rätt saker. Men det handlar också om att göra saker effektivt. Det handlar om polisens möjligheter att ägna sig åt spaning och avlyssning, om tillgången på vittnen. Det begås ett brott, polisen kommer dit, de undersöker och människor vittnar, men backar sedan. Människor vägrar alltså i dag att vittna, vilket är ett stort problem i brottsbekämpningen så klart. Man kommer inte åt de grovt kriminella. Men det kan också gälla den suddiga gränsen som i dagarna är aktuell efter en händelse i Malmö, alltså gränsen mellan bevisprovokation och brottsprovokation. Den får inte vara så absurt dragen att polisen i Sverige inte kan möta grov organiserad brottslighet. Men jag kan gärna tillstå att det är en mycket svår gräns att dra. Hur som helst: Jag vet mycket väl att detta handlar om processfrågor, och de har egentligen inte plats i dagens debatt. Men när det gäller polisens arbetsmetoder, fru talman, går det att lyfta fram New Yorkmodellen och nolltolerans. Bra exempel på hur dessa modeller fungerar finns i de län där polismyndigheterna har ägnat sig åt dessa frågor, t.ex. klotter och vandalisering, och därmed har även en hel del annan brottslighet minskat. Man har tagit itu med problemen tidigt. Det finns all anledning att lyfta fram de exemplen. Närpolisreformen var en bra tanke men en katastrof i sitt genomförande. Här krävs mycket ledarskap för att räta upp reformen. Någon annan har också varit inne på frågan om ledarskap. Det gäller hela tiden att utveckla polisens arbetsmetoder. Tanken med verksamhetsstyrning, med det töntiga namnet Polisens Balanced Scoreboard - det låter käckt - verkar vara ett vettigt sätt att tydligt knyta ihop olika övergripande strategier och prioriteringar med det praktiska med fokus på vilken framgång det kan bli, vilken personal som finns, vilka resurser som finns och att medborgarnas trygghet ska stå i centrum. En enorm flaskhals i polisarbetet är avrapporteringen av påstådda brott, allra helst som de så småningom till stor del kommer att skrivas av - som flera talare innan mig har berört. Det här har naturligtvis att göra med brist på utredningsresurser. Det handlar också om att den s.k. RAR, den rationella anmälningsrutinen, måste uppgraderas och effektiviseras. Det är helt meningslöst att skriva ut papper på "djupet" som sedan slängs i papperskorgen. Sverige är i dag en del av en värld som ser mycket annorlunda ut. Det ställer krav på polissamarbete. Jag ser gärna att man effektiviserar polissamarbetet. Det är betydligt lättare att smälta än det faktum att vi i dagarna diskuterar arresteringsorder och utlämnande. Jag är mindre rädd för danska poliser i Sverige än för danska narkotikalangare. Någon tidigare talare berörde också polisens radiokommunikationssystem. Det kommer att visa sig att bristen på effektiv kommunikation spelade en ganska stor roll vid den katastrof som inträffade i Göteborg vid EU-toppmötet under det svenska ordförandeskapet. Det är häpnadsväckande att det inte har gått att få fram ett gemensamt system med TETRA-standarden för hela den offentliga säkerhetssektorn. Här är en vädjan från Folkpartiet liberalerna att regeringens företrädare skickar med till regeringen att ta till sig av detta och ta med i vårpropositionen att inte slösa med skattepengar. Det är vad detta innebär när man upphandlar duttvis. Här handlar det om att upphandla en gång för alla och kraftfullt säga att detta behövs för att rädda liv, säkra liv och beivra brott i Sverige. Fru talman! Jag skulle kunna prata mycket om detta, men för tids vinnande yrkar jag i detta läge bifall bara till reservation nr 3 i betänkandet. Jag står naturligtvis bakom samtliga mina reservationer och det särskilda yttrandet som handlar om Göteborg. Där pågår en utredning som vi ser fram emot.
Fru talman! Det var bra att Johan Pehrson tog upp frågan om radiokommunikationssystemet. Jag ber Gunnel Wallin om ursäkt för att jag glömde att svara på den frågan. Vi i Vänsterpartiet kommer naturligtvis att följa den frågan och göra vad vi kan för att komma fram till en lösning. Jag vet att Rikspolisstyrelsen för diskussioner med departementet om just radiokommunikationssystemet. Sedan får vi hjälpas åt att följa frågan dels hos Rikspolisstyrelsen, dels i utskottet. Det är vad Vänsterpartiet tänker göra. Jag ser att Folkpartiet har en reservation om evenemangskostnader. Johan Pehrson var själv inne på frågan om framför allt stora idrottsevenemang där det ibland inte är så kul att se poliser så utklädda att det nästan inte går att se att de är poliser. De kan enbart till antal provocera människor som kanske inte ens är där för att titta på idrott utan bara för att ställa till med bekymmer. Vi ser oftare och oftare på TV hur människor åker runt i världen bara för att ställa till med elände. Vår uppfattning är att det är fråga om en viss sorts människor men också att det förekommer en hel del alkohol och droger i de sammanhangen. En poäng i mitt inlägg var att sådana problem inte löses med fler poliser. Med fler och mer beväpnade poliser för att möta drogade och alkoholpåverkade unga och äldre idrottsåskådare kanske det rent av skulle bli värre. Jag undrar om Johan Pehrson kan hålla med mig om att det kanske handlar om att titta över hur mycket alkohol som förtärs i publiken vid våra idrottsevenemang.
Fru talman! Självklart! Drogkulturen - alltifrån sniffning till sprit, alkohol och narkotika - är ett drivhus för all kriminalitet. Det går inte att komma någon annanstans. Det är glädjande att vi här har en så kraftfull gemensam inställning i målet med narkotikapolitiken. Däremot är jag också medveten att en del av oss slirar på alkoholområdet och blundar för de enorma kostnader och den misär som sprit och alkohol orsakar människor i hela världen. Jag kommer inte ifrån att jag anser att det behövs fler poliser för att störa, spana och sätta åt langarna av tung narkotika. Det är få som missbrukar narkotika som inte säljer narkotika. I dag är det alldeles för vanligt att man bara kommer åt första ledet, men det finns inte resurser att sätta av så många poliser som det krävs för att spana under två tre veckor mot en kvart där det försiggår avancerade affärer. I brist på detta kanske det blir situationer där man försöker ta genvägar, som det verkar ha skett i Malmö. Jag vet ingenting om det fallet, men det är allvarligt att man i desperation för att möta narkotikatrycket tar genvägar. Svaret är nej på att alkohol och idrott hör ihop. Man ska vara otroligt restriktiv med alkoholtillstånd. Sprit och idrott hör inte ihop.
Fru talman! Tack Johan Pehrson för svaret. Jag är mycket bekymrad över att det på fler och fler idrottsanläggningar finns ölservering. När jag var yngre fick man smuggla in alkoholen själv i en väska eller rock på idrottsarenan om man ville dricka alkohol. Men nu för tiden behöver man inte det eftersom det serveras alkohol inne på området i diverse öltält osv. Då kommer naturligtvis resultatet som ett brev på posten: I idrottsvärlden ser det inte annorlunda när det gäller proportionerna på hur mycket alkohol människor dricker. Det ser väl lika ut som för världen i övrigt där det finns en del som inte kan hantera alkohol och som ser idrottsevenemang som en orsak till att få dricka på en onsdagkväll eller söndageftermiddag. Där har vi mycket att göra. Det räcker inte med att säga att idrott och alkohol inte hör ihop. Man måste faktiskt gå till handling för att visa det. Jag har en fråga till till Johan Pehrson och Folkpartiet. Folkpartiet och Vänsterpartiet hamnar ibland på samma sida. Därför har jag en fråga som handlar om kvinnliga poliser. Vi tror nämligen att det blir en annan jargong, ton och balans om det kommer in fler kvinnor inom polisen. Det har blivit så inom så många andra mansdominerade yrken. Det kan bli en killton som inte är bra för kåren eller för de människor de är satta att hjälpa. Vi tror att det vore bra med fler kvinnliga poliser.
Fru talman! Vi ser det som enbart positivt. Det gäller alla statliga myndigheter. Vi vet att det finns ett problem med mångfald oavsett etnicitet eller kön i vårt land. Statliga myndigheter måste självklart föregå med gott exempel. Det är inte alltid det sker. Det uppmärksammas till och från i kammaren. Det som Yvonne Oscarsson sade i sitt inledningsanförande om situationen i Jämtland passar mig bra. Jag ska åka till Östersund på lördag. Jag tänker naturligtvis undersöka vad som har hänt och hur jämställdhetspengarna har handhafts. Jag ska ta det till mig och undersöka det. Vi är inne på helt samma linje, så Yvonne Oscarsson kan vara lugn. Jag vill gå tillbaka till de insmugglade sakerna i bandyportföljerna t.ex. i samband med bandyfinalen på Studenternas i Uppsala för inte så länge sedan. Det är självklart ingenting som man önskar, men jag vill å andra sidan inte påstå att folk använde sig av denna dryck under bandyfinalen. Där har vi heller inga kravaller, utan de söker sig kanske dit sommartid osv. Jag tror att de som leder den organiserade huliganismen, för att tala klartext, oftast är spiknyktra. Deras kick handlar inte om att de får en bärs eller två, utan om att de blir upphetsade av att skapa och sprida våld. Vi kan nog göra gemensam sak av denna kamp.

Fru talman! Jag ska prata om tre ämnesområden där Miljöpartiet också har reservationer. Det första gäller reservation 2, som jag yrkar bifall till. Det handlar om EU-toppmötet i Göteborg. Tyvärr har det framkommit omfattande kritik mot polisens insatser också vid enskilda tillfällen, t.ex. i samband med händelserna vid Schillerska gymnasiet och demonstrationerna på Järntorget. Dessa händelser är viktiga eftersom det har att göra med förtroendet för polisen - det gäller speciellt unga människors förtroende. Det har lagts en våt filt över dessa händelser. Det har framkommit att ungdomar som kom till Göteborg och var engagerade - också politiskt - blev mycket illa behandlade. Miljöpartiet tycker att händelserna ska utredas av en särskild utredning som är självständig och oberoende. Det finns dock inga tendenser till att detta kommer att ske. Folkpartiet hänvisar till Göteborgskommittén. Men den kommittén ska inte utreda polisens agerande. Den ska titta på andra frågor runt demonstrationerna, såsom polisens beväpning, om det ska finnas maskerade demonstranter osv. Jag sitter i den parlamentariska sidogruppen, alltså referensgruppen till Göteborgskommittén, och jag är därför helt säker på att det förhåller sig på det viset. Därför behövs en extra utredning som tittar på de andra frågorna. Vi hade hoppats få med Folkpartiet på en sådan utredning. De har i stället lämnat ett särskilt yttrande. Den frågan har varit uppe till behandling många gånger. Det handlar om att stora idrottsklubbar kan köpa spelare för massvis med pengar, men de kan inte vara med och delta i samhällets kostnader i samband med händelser som kräver stora insatser från polisens sida. Dessa idrottsklubbar är klassade som ideella föreningar och behöver alltså inte delta i kostnadsansvaret. Vi tycker att detta är fel. I stället borde man öppna upp för andra möjligheter. Vi tycker inte att alla ideella klubbar ska betala ordningskostnader, men i extraordinära situationer borde det vara så. Kulturutskottet och konstitutionsutskottet har tyckt att så borde vara fallet, men justitieutskottet hävdar fortfarande att vi inte ska göra någonting åt saken. Det är beklagligt. Frågan har också utretts inom polisen, som bara har konstaterar att man inte kan begära att ideella klubbar själva ska stå för kostnaderna. Man har hänvisat till att det blir bättre när klubbarna bolagiseras eftersom de då kan stå för kostnaderna. Men under alla dessa år har ingenting hänt, utan klubbarna är fortfarande ideella föreningar. Fru talman! Jag vill också ta upp frågan om polisens arbetsmiljö. Det behövs resurser för att bl.a. förebygga stress bland poliser, t.ex. att de inte ska använda tjänstevapen på fel sätt. För att kunna hantera människor i svåra situationer, vilket polisen hela tiden måste göra, krävs också att polisen får hjälp och stöd i sitt dagliga arbete. De ska kunna söka professionell hjälp, men också kunna få vardagshandledning i en processinriktad metodik för att inte hamna i konfliktsituationer som kan leda till felaktiga lösningar. Det kan också handla om panik och rädsla. I betänkandet står endast upptagna de klassiska åtgärderna när det gäller dessa problem. Rikspolisstyrelsen har t.ex. anställt en särskild person som ska samordna arbetsmiljöfrågorna och starta projekt. Projekt är det som pengar ska läggas på. Man ska också ha en gemensam arbetsmiljöutbildning där chefernas roll speciellt betonas. Vidare ska det ordnas arbetsmiljökonferenser med föreläsningar och seminarier. Jag tycker att det är helt fel att lägga pengarna på detta. Lägg i stället pengarna på att ge polismyndigheterna tillgång till den dagliga vardagshjälpen. Jag måste också kommentera det som tidigare har sagts här. Det var nämligen precis de reservationerna, de ämnesområdena, jag hade tänkt ta upp. När Ragnwi Marcelind och kd gör de salvelsefulla inläggen om allt som är fel måste de ha slutit öronen när det talades om alla projekt som har satts i gång för att rätta till felen. Riksdagens revisorer lämnade t.ex. 1998 en granskningsrapport om polis och åklagare. Enligt rapporten var förundersökningarna inom polisen så dåliga att de fick till följd att utredningarna avskrevs. Det är alltså inte så enkelt som Ragnwi Vi tog denna rapport på stort allvar, och den borgerliga sidan och Miljöpartiet fick till stånd en utredning som nu pågår. Den ska se över frågan om det behövs ett kontrollorgan som har tillsyn över polis och åklagare för att inte situationer liknande de som leder till att så många utredningar avskrivs ska uppstå. Det är inte alls bra att sådant sker, och därför biföll Miljöpartiet tillsättningen av denna parlamentariska utredning. Jag hoppas att utredningen ska komma fram till att detta kontrollorgan behövs. Också när det gäller pengar måste Ragnwi Marcelind och den borgerliga sidan ha slutit öronen. Visst har Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänstern gett mer pengar till rättsväsendet. Och huvuddelen av pengarna till rättsväsendet har gått till polisen. År 2001 gick polisen 600 miljoner kronor. Innevarande år, 2002, får de över 1 miljard kronor. Vi har hela tiden ökat tilldelningen. Men jag har också sagt att vi har en gemensam pengapung som vi har fått ihop genom skattemedel, och ur den kan vi ju inte vräka ut pengar enbart till polisen och rättsväsendet. Jag sitter i justitieutskottet och har ansvar för dessa frågor och skulle förstås önska hur mycket resurser som helst. Men det handlar om ansvarstagande. Vi måste se till hela samhället när vi ska fördela dessa pengar. Jag har inte ansvar enbart för rättssäkerheten och polisfrågorna, utan jag har som riksdagsledamot det totala ansvaret. Därför har vi gjort bedömningen att vi inte kan lägga alla pengarna på rättsväsendet. Det vore ju absurt. Ibland låter det nästan som om vi ska ha poliser ute i varenda buske i hela vårt avlånga land för att ingripa så fort något händer. Så kan vi ju inte heller ha det. Det vore också absurt. I stället måste vi organisera polisen så att den fungerar på ett rimligt sätt, arbeta förebyggande och det sociala området i balans. Ja, fru talman, det var det viktigaste jag ville säga.
Fru talman! I det första inlägget som Kia Andreasson hade här sade hon att det behövs mer resurser för att lösa vardagens arbetsmiljöfrågor. Jag instämmer i det. Att arbetsmiljön är som den är med utbrändhet och stress beror ju på att man inte hinner med och klarar av alla anmälningar och allt arbete som ska göras. Därför är detta mycket riktigt kopplat till resurser. Kia Andreasson säger också att man har gett resurser i massor till polisen. Då måste man ju kolla upp vad de har använts till. Har de använts till rätt saker? Just när det gäller polisen och förundersökningar vill jag säga att man inte har haft möjlighet att göra förundersökningar av hög kvalitet. Det har kanske i sin tur lett till att man många gånger har avskrivit ärenden. Det är också kopplat till en resursfråga och till ledarskapsdelen. Jag tycker att man kan skilja på chefspositioner och ledarskap. Det är ledarskap som behövs.
Fru talman! Det är det absolut. Jag tycker också att vi har en gemensam syn på att ledarskapsfrågorna måste utvecklas enormt. Man ska inte bara arbeta kollektivt inom polisen. De enskilda poliserna har ett mycket stort ansvar i hela organisationen. Det kan inte längre bara vara en ledare som bestämmer i de här pyramiderna. Det måste absolut ändras. Jag sade att jag tyckte att det satsades på fel område när det gällde arbetsmiljön, att de pengar som finns avsatta för detta skulle gå till andra delar. Det handlar just om att hjälpa poliser i vardagssituationen. Det var det som var skillnaden. När det gäller förundersökningar handlar det om kvaliteten och kunskapen. Riksåklagaren har bestämt att åklagare ska åka runt - och de har åkt runt tidigare - för att hjälpa polisen att få i gång ett bättre sätt att arbeta med förundersökningar. Det har pågått ett arbete, och det hoppas vi också ger resultat. Det är där som detta måste organiseras, och det måste ske utbildning, så att det blir bättre. Det handlar helt enkelt om arbetsmetoderna.
Fru talman! Kia Andreasson har ju haft stora möjligheter att påverka hur pengarna ska användas. Det gäller inte minst arbetsmiljön. Jag håller med om att just arbetsmiljön är viktig, så att vi kan bibehålla de poliser vi har. Men att föra över arbetsmiljöansvaret till en central person i organisationen tycker jag är helt fel. Det ska ligga ute på varje enskild arbetsplats, i ledarskapet. Sedan tog Kia Andreasson upp detta med att det skulle vara ett kontrollorgan som skulle följa upp förundersökningarna. Då blir det ytterligare administrativt arbete och mindre möjlighet att använda poliserna ute i befolkningen, där de gör mest nytta.

Fru talman! Att polisen nu kontrollerar sin egen verksamhet tycker jag inte är bra. Det är anledningen till att jag tror att vi ändå har mer resurser i form av pengar att sätta in. Då behöver ju inte de här förändringarna som är nödvändiga ske. Därför är det bra med ett kontrollorgan utanför som ser till att det blir en effektiv organisation. Annars har jag inte mycket att argumentera med Gunnel Wallin om. Det är helt rätt att det här med arbetsmiljön måste ligga ute i organisationen, men det kanske också centralt måste visas på vart pengarna ska gå, precis som jag har sagt. Detta kan tyvärr inte jag som riksdagsledamot ge order om, utan det är Rikspolisstyrelsen som måste göra det.
Fru talman! Kia Andreasson säger att man inte kan stå här och säga så enkelt, som Ragnwi Marcelind gör, att det saknas resurser. Börje Karlsson har anmält fem förundersökningsledare i Stockholms län till JO. Han hävdar att bristande resurser gör att polisen hellre lägger ned fall än utreder dem. Om inte Kia Andreasson tror på honom kanske hon lyssnar till BRÅ:s rapport om varför brottsuppklaringen har minskat. Där står det så här: Slutsatsen är att det i hög grad handlar om resurser om brottsuppklaringen ska återföras till en mer accepterad nivå, som förelåg före omorganisationen i mitten av 1990-talet. Vissa förbättringar kan säkerligen uppnås genom effektiviseringar, men det är inte rimligt att förvänta sig några stora effekter av sådana åtgärder. En mer realistisk väg är att utöka resurserna för utredningsverksamheten. Kia Andreasson står här och säger gång på gång att det inte behövs mer resurser. Vi står ju inte här och säger det för att vi på något sätt vill trilskas med regeringen, Miljöpartiet eller polisen, utan vi gör det därför att vi är angelägna om att skapa trygghet för samhällsmedborgarna. De ska känna att deras brott utreds, och polisen ska inte behöva anmäla sig själv. Tycker Kia Andreasson att det är rimligt att vi har kommit till en sådan här situation i polisväsendet i Sverige år 2002? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Sedan säger Kia Andreasson att det finns så mycket pengar att närpolisen skulle kunna fungera, men den kan inte det därför att den inte har resurser. Närpolisstationerna har ju lagts ned. 193 närpolisområden har stängts de senaste sex åren, och då kan det inte fungera som det skulle göra. Det är bara det vi försöker säga om och om igen. Jag tycker att det är Kia Andreasson som inte lyssnar och har öronen öppna. Jag försöker förklara varför jag argumenterar på det sätt som jag gör.
Fru talman! Jag sade att vi har gett mer pengar till polisen. Det här året, 2002, är det 1,5 miljarder. I tidigare budgetdebatter har kd haft en viss summa som man vill ge till polisen. När då vi som nu samordnar budgeten - s, v och mp - har gett mer än det har man snabbt också gett mer det budgetåret, men det är ju inte så vi kommer längre. Vi har gett mer pengar till polisen, men det krävs också, Ragnwi Marcelind, analyser och utvärderingar av det som inte fungerar. Riksdagens revisorer hade sett att förundersökningarna höll dålig kvalitet. Då kanske det inte endast handlar om hur många poliser som finns. En kvalitetshöjning när man gör förundersökningar är betydelsefull och kan göra att fler utredningar leder till att den som har begått brott också döms. Det är det arbetet som nu håller på att bedrivas. Det handlar just om den analysen. Vi har också diskuterat i utskottet att man skulle ge Riksdagens revisorer uppdraget att ännu en gång titta på varför utredningarna avskrivs. Det har vi pratat om, och vi har varit överens om att vi kanske ska göra det, så det pågår arbete hela tiden. Att bara tala om felen och aldrig tala om vad vi gör för att rätta till felen tycker jag är ensidigt. Och så kommer man bara med pengar - pengar löser allt. Det är inte så, men visst behövs det pengar också, och det har vi givit.
Fru talman! Varför har då Kia Andreasson inte reserverat sig till förmån för vår reservation där vi kräver just analys och utvärdering av varför avskrivningarna är så stora? Det är ju precis det vi föreslår. Men Kia Andreasson har inte velat ställa upp på vår reservation. Hon säger att Miljöpartiet tillsammans med regeringspartierna har gett mer pengar. Det har också vi gjort. Även vi har kommit fram till den slutsatsen att resurserna inte räcker, eftersom verkligheten ser ut som den gör. Kia Andreasson säger att det krävs analyser och utredningar av hur det fungerar i verkligen. Vi har ju fått rapport på rapport om att det inte fungerar i verkligheten! Det tar i genomsnitt en timme innan polisen är på plats efter att ett brott har anmälts. På många håll dröjer det flera timmar innan polisen anländer. Dessa analyser och värderingar måste väl ge några signaler till oss beslutsfattare om att det är något som inte stämmer. Jag vill till sist fråga Kia Andreasson: Är det rimligt att människor i Sverige år 2002 inte kan lita på att polisen svarar när de ringer? Är det rimligt, om man svarar, att man säger till den som har varit utsatt för brott att man inte har möjlighet att komma? Är det ett sådant Sverige Kia Andreasson vill ha? Kan Kia Andreasson medge att det faktiskt saknas resurser? Vi kanske inte har föreslagit tillräckligt med resurser vi heller. Vi måste se över verksamheten för att kunna tillgodose de behov som samhällsmedborgarna har.
Fru talman! De signaler som har kommit om att det tar lång tid att rycka ut och signaler om andra missförhållanden har resulterat, Ragnwi Marcelind, i att det i dag finns två nya polishögskolor. Det har resulterat i att det är personer under utbildning som snart kommer att återta de platser som drogs in, när vi var tvungna att spara pengar inom alla myndigheter. Ragnwi Marcelind vet så väl att detta händer just nu.
Fru talman! Kia Andreasson slutar med att nämna de nya poliser som kommer ut som aspiranter och sedan kommer in i verksamheten. Kan vi vara så säkra på att det finns pengar att betala deras löner? Jag ställer den frågan, eftersom Rikspolisstyrelsen och dess chef är djupt oroade över det som Kia Andreasson tog upp tidigare, dvs. kommunikationssystemet TETRA. Vi vet att Rikspolischefen har begärt en löneram på 2 miljarder kronor för att täcka den kostnaden. Men han har samtidigt sagt att det kan bli så att de nya poliserna får stryka på foten. Det kan bli så, att när de har gått sin utbildning finns det inte pengar att anställa dem. Vad säger Kia Andreasson om det? Har Kia Andreasson uppfattat att det är så allvarligt? Eftersom Kia Andreasson kommer från Västra Götaland och jag från Skåne vet vi att det här måste vara installerat och klart den 1 januari 2004. När det gäller budgeten var det 1,8 miljarder kronor och inte 1,5 miljarder som polisen fick som nya pengar av regeringen och av er och Vänsterpartiet som dess släpvagnar. Läs budgetunderlaget som Rikspolischefen har gått ut med och som han presenterade på sammanträdet för två veckor sedan! Där konstaterar Rikspolischefen att de 1,8 miljarderna inte har gått till ett enda nytt område utan ätits upp av underskott och löneuppräkning. Det är synd att jag inte har underlaget med mig. Då hade jag kunnat läsa upp det ordagrant. Är det för att klara de ständiga eftersläpningarna som man ska tillföra nya pengar?
Fru talman! Nu börjar vi fördjupa oss i budgeten. Regeringen ska ju lägga fram en vårproposition, och då får vi kanske diskutera ämnet vidare. Jag har redogjort för de överenskommelser som vi har varit med om. Det är avsatt extrapengar för 2003 och 2004. Men det är ett val dessförinnan, så jag kan inte ta direkt ansvar för kommande år. Vi har dock haft intentionen att öka tilldelningen. Självklart måste dessa nya poliser kunna avlönas.
Fru talman! Det kommer ett val, sade Kia Andreasson. Vi ska inte nämna några summor, men jag undrar om vi skulle kunna få höra om Miljöpartiet kommer att prioritera rättstryggheten och rättsväsendet kommande valrörelse. Är det en mycket viktig fråga för er?
Fru talman! Det har jag visat i min redogörelse för de belopp som ändå har tillförts rättsväsendet. Självklart är detta en viktig fråga. Men vi kan inte lösa brottsproblematiken enbart med fler poliser, Maud Ekendahl. Det krävs insatser från flera områden i samhället. Det är helt klart så.

Fru talman! I detta betänkande behandlas motioner från allmänna motionstiden som rör polisfrågor. Inte oväntat tas i en mängd motioner upp händelserna under EU-toppmötet i Göteborg och frågor som rör polisens förutsättningar att upprätthålla ordningen vid demonstrationer. Man tar också upp arbetsmiljö, brottsutredningsverksamhet och internationellt polissamarbete. Jag är inte särskilt förvånad över att resursfrågorna kommer upp. Naturligtvis har man rätt att ta upp dem också vid detta tillfälle. Jag skulle vilja börja med att kommentera detta. Ragnwi Marcelind säger så här: Jag har Thomas Bodström med mig när det gäller mer resurser till polisen. Vi socialdemokrater har också samma uppfattning som socialdemokraten Bodström. Visst behöver polisen mer resurser. Men det ska vägas mot andra angelägna områden som också har betydelse för brottspreventionen, dvs. förebyggande verksamhet. I polisens budgetunderlag skriver man om ett antal trender när det gäller brottsutvecklingen. Bl.a. lyfter man fram ungdomar och ungdomsbrottsligheten. Man tror att situationen kan bli mycket allvarligare. Man beskriver de segregerade områdena och den grogrund som finns där för en negativ brottsutveckling. Det står alldeles klart för oss socialdemokrater, liksom jag tror att det gör för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att vi bör göra satsningar för att utjämna klyftorna i samhället och vända utvecklingen när det gäller ungdomar i segregerade områden. Det handlar om att satsa på bostadsområden. Det handlar om fritiden. Det handlar om kulturen. Det handlar om skolan. Det handlar om att satsa också när det gäller narkotikapolitiken och alkoholpolitiken. Man måste väga de intressena mot varandra. Det är väl allom bekant att statens kaka är begränsad och att vi måste göra en avvägning när det gäller insatserna. Vi har också valt att satsa en hel del på polisen, men det kanske inte är tillräckligt. Vi får se hur det går framöver. Oppositionspartierna har olika anslag i sina budgetframställningar. Moderaterna satsar mest. Därefter kommer, med halva anslaget, Kristdemokraterna. Centerpartiet satsar ett par hundra miljoner och Folkpartiet 300 miljoner. Är ni inte ense om hur mycket som krävs och vilka behov som ska tillgodoses inom de ramarna? Det kan man fråga sig. Samtidigt ställs det krav på fler poliser till glesbygden, fler poliser till närpolisområdena, fler poliser när det gäller brottsutredande verksamhet och fler poliser för spaning. Ni anger ungefär samma behov, men ni har inte samma summor i anslaget. Man kan också ta upp frågan om hur resurserna fördelas inom polismyndigheterna. Det kan man ha synpunkter på. På Lidingö, t.ex., finns det tillräckligt med poliser, men inte i Botkyrka. Man kan fundera på hur polisresurserna fördelas och om de kommer till de områden där de behövs mest. Låt mig återgå till betänkandet. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna. Naturligtvis tar reservationerna upp ett antal angelägna frågor, men i de flesta fallen pågår det ett arbete som syftar till att uppnå det som både majoriteten och reservanterna eftersträvar. Självfallet ska polisen ha bästa möjliga förutsättningar och beredskap för att kunna ingripa vid olika händelser som kan ske under vitt skilda omständigheter. Det kan handla om mer resurser, javisst, men lika mycket om att utveckla arbetsmetoder, att ha tillgång till adekvata verktyg och instrument, lättillgängliga uppgifter, vapen och skyddsutrustning samt, inte minst, att ingripande av större slag sker med en god ledning av verksamheten. Jag ska kommentera några av reservationerna och se om jag hinner med det som några tidigare talare har tagit upp. Först gäller det ordning och säkerhet vid demonstrationer och polisens agerande vid EU-toppmötet i Göteborg. Jag vill säga att regeringen agerade väldigt snabbt och tillsatte en kommitté under ledning av Ingvar Carlsson, som har fått ett vittomfattande uppdrag. Det handlar om kartläggning och analyser. Det handlar om att se över planering och organisation. Det handlar om hur man tillvaratog underrättelseinformation. Det handlar om polisresurser och utrustning. Det handlar om utbildning, förberedelse och utbyte av information och underrättelser osv. Man har också i uppdrag att se över polislagen i enlighet med vad som efterfrågas, som jag ser det i alla fall, i reservation 1. Det framgår av betänkandet att man ska överväga om de regler i polislagen som syftar till att upprätthålla ordningen och förebygga brott, t.ex. bestämmelserna om avvisning, avlägsnande och tillfälligt omhändertagande, är ändamålsenligt utformade. Arbetet ska i detta sammanhang bedrivas med utgångspunkt i att behovs och proportionalitetsprinciperna också fortsättningsvis ska utgöra grundprinciperna vid polisingripanden. Även Rikspolisstyrelsen har låtit utvärdera polisinsatserna i Göteborg och föreslagit att man ska ta fram ett nationellt koncept för särskilda händelser där man också tar upp frågor om polistaktik, riskanalys, utbildning, utrustning osv. I reservationen ställs krav på en särskild utredning kring polisens insatser och agerande vid bl.a. Schillerska gymnasiet. Det pågår nu en förundersökning vid åklagarmyndigheten kring de händelserna, och dessutom kommer Göteborgskommittén efter det att förundersökningen är avslutad att titta närmare på händelserna vid Schillerska gymnasiet. Jag tycker därför inte att man behöver ta till ytterligare en utredning för att se över vad som hände där, utan detta är föremål för särskilda utredningar och överväganden. Utredningsverksamheten är också ett prioriterat område i polisens verksamhet. I regleringsbrevet framgår att man ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de krav som kan ställas på kvalitet, genomströmningstider, hänsyn till brottsoffer och vittnen m.m. Rikspolisstyrelsen har vidtagit en rad åtgärder, och de erfarenheter som man hittills har uppnått är goda. Under föregående år startade ett metodutvecklingsarbete i syfte att öka kvaliteten och minska genomströmningstider och balanser. Det är inte så - det vill jag säga till Gunnel Wallin - att man bara reste runt för att minska de balanser som fanns, utan det handlade om att utveckla arbetsmetoder och att samtidigt beta av de balanser som finns. Man besökte ett stort antal myndigheter för att förbättra och utveckla utredningsverksamheten. Detta sprids nu till samtliga polismyndigheter. Inriktningen är att finna bra former för att få bra första och andrahandsåtgärder, väl fungerande undersökningsledning med spetskompetens och tillgång till kvalificerad utredningskompetens även under kvällar och helger. Kristdemokraterna ställer i en reservation krav på utvärdering. Jag utgår ifrån att den expertgrupp som åker runt också ser över på vilket sätt man hanterar avskrivningsmöjligheterna. Det är naturligtvis inte tillfredsställande om det är som Kristdemokraterna påstår, dvs. att man skulle använda dessa på ett otillbörligt sätt. Naturligtvis kan tiden från anmälan till det att man inleder en förundersökning, om man nu beslutar sig för detta, vara alltför lång med hänsyn till vittnen, möjligheter att spåra upp brottslingen osv. Men det är viktigt att man påbörjar ett metodutvecklingsarbete som handlar om att fånga upp detta med första och andrahandsåtgärder så att man kan starta en utredning eller förundersökning och sedan gå vidare. Det krävs naturligtvis mer resurser, men det krävs också ett metodutvecklingsarbete. Jag ska också nämna något - jag ser att tiden tickar i väg - om arbetsmiljön. Denna fråga har man tagit tag i. Förra året anordnades en arbetsmiljökonferens, och vid arbetsgivardagar har detta varit en av de viktiga punkterna. Man har en särskild samordnare. Man arbetar med gemensam arbetsmiljöutbildning. Man har informationsutbyte om arbetsmiljöområdet. Man har former för att ta fram statistik kring arbetsskador, tillbud och sjukfrånvaro. Således har man påbörjat detta arbete. I en reservation talas det om att polisernas arbetssituation är så allvarlig att man inte ska behöva jobba natt efter 55 år. Precis det säger Rikspolisstyrelsen i sitt budgetunderlag: Man strävar efter att poliser inte ska behöva jobba helger eller nätter efter det att de fyllt 55 år. Också där är reservanternas krav alltså tillgodosett. Jag stannar där, fru talman, och yrkar återigen bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Detta är andra gången i rad vi har en debatt med justitieutskottets frågor och vi moderater i oppositionen inte får svar på våra frågor. Jag vet inte om det är medvetet som Socialdemokraternas företrädare väljer att inte bemöta våra frågor, men jag tycker faktiskt att vi har rätt att få svar. Eftersom vi har replikrätt ställer jag nu frågorna om igen. Eftersom vi länge har haft diskussioner om vilken brist det är på poliser har vi sagt att vi gärna vill införa ny kompetens inom polisen. Vi vill hjälpa dem att få befogenhet med en specialistutbildning för att få in andra yrkeskategorier - ekonomer, analytiker, beteendevetare osv. - i poliskåren. Varför, Margareta Sandgren, tycker ni inte att det är angeläget att gå med på det? Min andra fråga är också angelägen eftersom den snart måste vara löst. Det är inte bara jag som har tagit upp detta, men inte ett ord till någon av oss om radiokommunikationssystemet, TETRA-systemet! Var och när kommer pengarna till detta system, som måste vara klart till den 1 januari 2004? Är det detta ni ska ta inom ram, som jag sade tidigare, som regeringen har sagt? Är det då ni ska ta nya polisers löner så att de inte kan anställas ute i organisationen? Jag vill ha svar, tack, Margareta Sandgren!
Fru talman! Jag inledde, Maud Ekendahl, med att dels besvara en del av de frågor som ställdes här i kammaren, dels säga att jag skulle försöka hinna svara på de andra. Det gjorde jag inte, utan tiden gick ut. Jag återkommer nu till dem. När det gäller utbildning för specialister har man ute på polismyndigheterna och i Rikspolisstyrelsen anställt ett antal specialister på en rad områden. Det kan vara analytiker, miljöexperter, ekonomer osv. Man skriver också i sitt budgetunderlag, som både jag och Yvonne Oscarsson har skrivit under, om att i den mån det behövs ge polismans befogenheter också till dessa specialister. Hur man sedan ska utforma detta får vi väl återkomma till. Vi har ställt oss bakom det. Vi tycker att det kan vara en bra väg att gå, och om det behövs ska man naturligtvis göra det. I den delen har vi ingen annan uppfattning, men vi tycker inte att vi behöver ställa oss bakom en reservation om något redan är på gång. Beträffande ledarskapsutbildning och karriärmöjligheter pågår det en rad arbeten. Naturligtvis ska grundutbildningen följas av vidareutveckling och kompetensspecialisering eller chefsutveckling. Det är oerhört viktigt att de här karriärvägarna finns för unga nyexaminerade poliser. Ska vi kunna behålla poliserna framöver i verksamheten måste vi naturligtvis erbjuda en bra och stimulerande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och också karriärmöjligheter. Utskottet har tidigare uttalat sig och lämnat ett yttrande till försvarsutskottet om TETRA-systemet. Jag har ingen annan uppfattning än Maud Ekendahl, att det systemet behöver komma i gång.
Fru talman! Här har vi hört i kväll, och vi har sagt det på olika sätt, att det är eländes elände ute i poliskåren. Margareta Sandgren har påtvingats rollen att i försvarstal släta över och säga att det inte är så farligt osv. om vad som egentligen händer ute i verkligheten. Då tänkte jag fråga: Är det här ord som Margareta Sandgren bara läser in i protokollet, eller upplever Margareta Sandgren det här när hon besöker närpolisstationer och åker med polisbilar på kvällar och nätter för att ta del av hur verkligheten är? Är Margareta Sandgren ofta ute i verkligheten, eller är det en verklighet som Margareta Sandgren får ta del av men ingen av oss andra när vi är ute? Jag känner inte igen den verklighet som Margareta Sandgren gör gällande. Ni har sagt om antalet poliser att ni år 2004 vill ha 17 000 poliser i landet. Vi ligger på ca 16 200 i dag. När den borgerliga regeringen hade makten låg vi på 18 200-18 400 under de tre åren. Sedan har det sakta glidit ned till drygt 16 000. Rikspolischefen säger att verksamheten behöver 19 000 poliser för att fungera någorlunda bra. Vilket år beräknar ni socialdemokrater att ni ska uppfylla det? Ni säger 17 000 poliser år 2004. Jag skulle gärna vilja höra det här.
Fru talman! Får jag börja med det sista, Maud Ekendahl. Jag tycker att man ska vara lite försiktig när man omger sig med sådana siffror som Maud Ekendahl. Under de borgerliga åren fanns det 18 400 poliser, säger hon. Det är inte med sanningen överensstämmande. Ni räknar in dem som gick på grundutbildningen. Det fanns 16 700 poliser. Den statistiken finns att få varsomhelst, både i departement och i riksdag och också hos Rikspolisstyrelsen. Jag har lyssnat av den här siffran många gånger. Det är en siffra som ni använder ute i debatterna. Det var på den tiden så att man anställdes så fort man gick in på utbildningen på Polishögskolan. Dem räknar ni in. Jag tycker att man ska vara lite försiktig. Jag har inte sagt att allting är bra. Jag har medgett att det finns brister, att vi behöver mer resurser. Men jag är inte beredd att ställa mig bakom den eländesbeskrivning som Moderaterna i alla möjliga och omöjliga sammanhang för fram. Det låter ibland på er som att ingenting bra utförs av poliserna, att man inte kan göra bra ingripanden, att man inte kan utreda, att uppklaringprocenten är noll. Det utförs faktiskt en hel del bra arbete inom polisen. Men det finns brister, och dem ska vi naturligtvis åtgärda.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa några frågor till Margareta Sandgren, som bl.a. sade att man skulle utjämna klyftorna. Får också landsbygden sig en skvätt så att klyftorna minskar även där och man får grundservicen med polis tillgänglig i glesbygden? Min nästa fråga är: Finns det möjligheter till fortbildning? Finns det ersättare så att man kan gå denna fortbildning och utveckla arbetsmetoderna? Hur ser det ut i verkligheten? Hur är det med medborgarperspektivet hos närpolisen? 280 000 invånare i närpolisområdet - är det detta som Socialdemokraterna och Margareta Sandgren anser är det optimala? Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga om arbetsmiljön. Margareta Sandgren sade att det hade startats en arbetsmiljökonferens. Det kan väl vara bra. Men hur ser långtidssjukskrivningarna ut för polisen? Går de nedåt eller uppåt?
Fru talman! Det är rätt många frågor att besvara på den korta tid man har till förfogande. När jag talade om att utjämna klyftorna talade jag om att utjämna dem i samhället mellan människor, men det handlar också om att utjämna klyftorna regionalt. Därför har vi ett sådant skatteutjämningssystem som vi har för att utjämna de klyftor som kan finnas. Vad gäller poliser i glesbygden finns det två problem: dels att det kanske inte finns tillräckligt många, dels att ungdomarna inte söker sig dit utan i första hand till tätortsområdena. Det vet säkert Gunnel I takt med att vi får fler poliser kommer vi också att kunna bemanna i glesbygden på ett bättre sätt än i dag. Det är möjligt att man måste gå även andra vägar. Vi öppnade en polishögskola i Umeå bl.a. av skälet att kunna rekrytera poliser också uppe i Norrland och i glesbygden. Det låter inte särskilt bra om man har så jättestora närpolisområden som Gunnel Wallin nämnde. Men det är upp till varje polismyndighet att inrätta närpolisområdena. Jag vet att det finns brister och att man därför får göra dem lite större. Men man har gjort det också för att kunna få ett optimalt utnyttjande av resurserna, och det kan se lite olika ut i de olika områdena.
Fru talman! När poliser inte söker sig till glesbygden måste man ställa sig frågan: Vad är orsaken? Det är inte så att man har avlövat verksamheten så att den inte längre är intressant? Då får man naturligtvis göra den intressant så att fler unga söker sig dit och att vi får samma service i hela landet. Sedan om småföretagare som har handel och som är utsatta för ekonomisk brottslighet. För ett par veckor sedan var det sju fula otäcka angrepp mot småföretagarverksamhet. Dessa små företag kan inte försäkra sig. Bankerna ger dem inte säkerhet, man kan inte låna pengar. Vad säger ni till dessa företagare när man inte kan utreda brotten, inte få tag i brottslingarna? Det är inte lätt att få i gång Sverige och få småföretagare att ställa upp när situationen ser ut så här, och det inom många områden. Vilka råd har Margareta Sandgren att ge till dessa småföretagare?
Fru talman! Angående poliser i glesbygd måste man ställa sig frågan varför poliser inte söker sig dit. Men jag tror inte att det alltid handlar om att verksamheten har avlövats. Jag tror att det är så att ungdomar söker sig till större tätorter därför att de tycker att de då kan jobba i en bättre och mer stimulerande verksamhet, vad vet jag. Det handlar inte bara om Norrland, det handlar om mitt eget län. Till orter några mil från tätorten vill man inte söka sig därför att man inte tycker att det är intressant. Man vill vara i tätorten. Det finns anledning att fråga sig varför det är så. Jag tror inte att vi har helhetslösningen än på det. Men naturligtvis måste vi jobba vidare. När det gäller handel och småföretagarna är det inte bra att man måste ha en större polisnärhet vid sena tider på dygnet. Någon helhetslösning eller något särskilt svar har jag inte, utan alla människor i vårt land ska kunna känna trygghet och få tillgång till polis när man behöver det. Centerpartiet och Gunnel Wallin kan ju ställa väldigt höga krav med tanke på att ni har ett par hundra miljoner mer. Men med alla de krav som Gunnel Wallin ställer när det gäller glesbygd, utredningsverksamhet, särskilt stöd för småföretag och handel tror jag nog inte att de 200 miljonerna räcker särskilt långt.
Fru talman! Jag vill också knyta an till debatten om klyftor. I dag ser det ut så i samhället att när det inte finns poliser att ringa efter, anlitar samhällsmedborgarna vaktbolag för att försöka få sitt skydd. Då är det bara de som har råd att skydda sig som gör det. Jag vill bara fråga Margareta Sandgren om det är förenligt med ambitionen att minska klyftorna, samtidigt som man inte har sett till att det finns tillräckligt med resurser så att det finns poliser, utan samhällsmedborgarna måste köpa sin egen vakt. Margareta Sandgren sade också att det är lite svårt att se vad borgerligheten vill därför att vi avsätter olika mycket resurser. Men det räcker ju att läsa det här betänkandet för att se att inte heller de regerande partierna är särskilt överens. Kia Andreasson har ju nyss stått här och sagt att det krävs mer resurser när det gäller miljöfrågor, så man kanske ska vara lite försiktig när man uttalar sig i de frågorna. Vidare sade Margareta Sandgren att man ska väga in de olika insatserna, och det är precis vad vi gör. Om Margareta Sandgren hade läst våra motioner, inte bara på justitieområdet, hade hon sett att vi pekar på ett heltäckande program för att jobba brottsförebyggande, satsa på ungdomsgårdar, se till att man kommer in med åtgärder tidigt och snabbt så att barn och ungdomar inte ska hamna i kriminalitet. Till sist vill jag fråga: Vad säger Margareta Sandgren - hon har inte svarat på frågan som jag ställde - om antalet avskrivningar? Rikspolischefen säger stolt att antalet avskrivningar höjer farten och kvaliteten. Är det förenligt med Margareta Sandgrens synsätt på de avskrivningar som sker i Sverige i dag?
Fru talman! Apropå utjämnade klyftor och vaktbolag för att efterfråga skydd ska vi naturligtvis ha en polis som är så fördelad över landet att medborgarna kan känna trygghet. Men det är ju inte det jag pratar om när jag pratar om att utjämna klyftorna, utan det handlar om att satsa resurser i de områden där resurserna behövs mest. Jag har inte läst alla Kristdemokraternas motioner i de här frågorna, men jag är inte alldeles övertygad om att jag delar uppfattningen. Ni vill samtidigt vara med och sänka skatterna och framför allt gynna de som har mest resurser. Jag ser att ni vill ha ytterligare en karensdag och att det är de arbetslösa som ska få bidra med lite pengar för att ni ska satsa mer på de här områdena, så jag är inte säker på att jag delar uppfattningen att ni satsar mer på att utjämna klyftorna i landet. Till detta med avskrivningar. Vad rikspolischefen har uttalat behöver inte jag stå bakom på något sätt. Det får väl stå för honom om han har uttalat att det skulle höja farten och kvaliteten. Vad jag redogör för är att man har påbörjat ett arbete för att öka genomströmningstiderna, för att förbättra kvaliteten och för att man ska ha tillgång till förundersökningsledare dygnets alla timmar, även helger och kvällar. Man ska ha kvalificerad, kompetent personal som när de tar emot anmälningarna kan avgöra hur de ska prioritera. Det är ett viktigt arbete som pågår. Jag säger inte att de har nått ända fram, men man ska väl ändå låta dem arbeta på för att kunna förbättra brottsutredningsverksamheten.
Fru talman! Jag skulle bara vilja veta om Margareta Sandgren delar min oro över att polisen t.o.m. JO-anmäler sig själv m.fl. därför att man anser att avskrivningarna hos polisen pressas fram därför att det är en resursfråga - man hinner inte med. Delar Margareta Sandgren den uppfattningen? Debatten som vi alltid för om kakan som ska fördelas till så mycket som möjligt är egentligen ganska knepig. Vi pratar om hur den befintliga kakan ska räcka att fördela till alla de behov som finns i vårt land. Det kommer den inte att göra i framtiden. Vi måste alltså börja diskutera hur vi ska få den här kakan att bli större. Här har vi kristdemokrater också en rad förslag på hur vi ska kunna stimulera företagande, hur vi ska få människor att i högre utsträckning våga anställa fler etc. Det handlar alltså om att våga se framtiden an med en vision om att vi ska kunna ha större möjligheter att fördela pengar. Men nu handlar det om de befintliga pengar som vi har i dag, och vi har avsatt mer pengar till polisen därför att vi vill inte att det ska se ut så här. Min fråga på nytt igen: Tycker inte Margareta Sandgren att det är oroväckande med den ena anmälan efter den andra, där man själv säger att allt inte står rätt till?

Fru talman! Det är klart att det är oroande. Jag har ingen annan uppfattning än Ragnwi Marcelind i den meningen att det är oroande. Men man går nu igenom polismyndighet för polismyndighet för att förbättra arbetsmetoder, för att bringa ned balanserna och för att få bättre förstahandsåtgärder. Jag har också sagt att det naturligtvis behövs mer resurser. Men man behöver också utveckla kompetensen så att man kan utreda de anmälningar som kommer in på ett bra sätt och därigenom uppnå en bra kvalitet, så att de kan ligga till grund för ett åtal och kanske så småningom en dom. Men det måste ju hålla hela vägen fram. Detta är jätteviktigt, och jag har ingen annan uppfattning. Men det ser inte likadant ut i hela landet. Den eländesbeskrivning som ni ibland gör er till tolk för stämmer inte. Det ser sämre ut på vissa håll och bra på andra håll. Det finns naturligtvis brister, och det är inte är bra, men de ska åtgärdas. Så är det.
Fru talman! Margareta Sandgren säger att reservation 2 om polisens agerande vid EU-toppmötet i Göteborg är tillgodosedd. Men det är den inte. Även om åklagarna gör en förundersökning ska den, och det är vitsen med vår reservation, genomföras av en oberoende grupp skild från det dagliga arbetet i rättsväsendet. Det är så extra känsliga saker att utreda att vi anser att de inte ska utredas inom rättsväsendet. Erfarenheten och historien visar att när utredningar inte sker på det sätt som alla inblandade önskar utan felaktigheter sker, finns det med hela tiden om man inte gör något riktigt åt det. Därför ville vi ha denna oberoende utredning, och en sådan gör inte Göteborgskommittén - det står inte så i direktiven - utan det är åklagarna som gör förundersökningarna. Varför kan inte Socialdemokraterna dra lärdom av alla misstag som har gjorts när man inte har utrett ordentligt och gått till botten med det? Varför kan man inte tillsätta en utredningsgrupp? Vad är det som utgör så stora hinder för det?
Fru talman! Som jag sade har Göteborgskommittén ett uppdrag att titta på en rad frågor som härstammar från Göteborgshändelserna. Men man har också beslutat om att göra en förundersökning särskilt när det gäller händelserna vid Schillerska gymnasiet. Därefter kommer Göteborgskommittén att titta på detsamma och återkomma med en rapport i det hänseendet. Jag tycker att yrkandet därmed är tillgodosett. Avvakta och se vad Göteborgskommittén kommer fram till så småningom. Om man inte då är riktigt nöjd med det uppdrag som Göteborgskommittén har givits kan man återkomma. Det har gjorts en hel del insatser, och jag tror att Göteborgskommittén dyker ganska djupt i de olika delarna av händelserna.
Fru talman! Personerna som sitter i Göteborgskommittén säger: Vi kommer inte att granska polisens agerande. Det är bara förundersökningarna som kommer att diskuteras. Vi kommer inte att göra det. Det har vi inte direktiv för. Det är så uppdraget är. Det är därför det skulle vara angeläget att ha den här gruppen nu. Menar då Margareta Sandgren att det här fortfarande ska finnas kvar så att när Göteborgskommittén är färdig, och nu har de skjutit upp dagen för att presentera sin utredning till efter valet, då ska man tillsätta gruppen som ska undersöka? Då har det gått lång tid. De behövs nu, när det är mer aktuellt.
Fru talman! Det har naturligtvis gått lång tid sedan det här skedde, men jag tror att man jobbar med detta. Man har gjort en rad intervjuer med ungdomar i Göteborg, också sådana som berör händelserna i Schillerska gymnasiet. Den uppgift som jag har, och som kommer från Göteborgskommittén, från dem som arbetar som experter eller sekreterare i kommittén, är att de har intentionen att titta särskilt på händelserna i Schillerska gymnasiet men att de avvaktar den förundersökning som åklagarmyndigheten nu håller på med.

Fru talman! Redan i fjolårets debatt framhöll jag det tragiska i att åter behöva aktualisera frågan om eftersök av försvunna personer. I debatten för två år sedan tackade jag utskottet för en relativt välvillig behandling av min motion om eftersök av försvunna personer den gången. I årets betänkande hänvisar utskottet endast till tidigare betänkanden och tidigare avslag på motionerna. Jag har varit noga med att inte väcka samma motion år efter år. I stället tar jag upp de här allvarliga problemen med undermåliga resultat vid eftersök år efter år. Jag kan inse att det direkta valet av sökmetoder inte är en sak för kammaren att besluta om. Däremot borde kammaren, och i synnerhet justitieutskottets ledamöter, vara lyhörda för missförhållanden inom polisväsendet. Oviljan att ta till sig annorlunda metoder och nya metoder tyder på allvarliga ledarskapsproblem inom polisen. Debatten tidigare i dag har visat hur polisens kris blir värre för varje dag. Att man inte har klarat av gränssättningen till brottsprovokation har vi helt nyligen kunnat erfara. Vi har också kunnat erfara hur vanliga brott aldrig beivras och hur högarna stämplade med "ej spaningsresultat" bara växer. Jag vet detta av egen erfarenhet Det gäller fallet med min stulna gamla utombordsmotorer. Jag vet hur polisen stod maktlös inför en ökande, allt fräckare kader av brottslingar. Jag ordnade ju t.o.m. fram vittne och mer eller mindre namn och adress på förövarna, men till inget resultat. För mig gick det bra. Jag gick till motståndarlaget. De flesta medborgare har ju inte ett sådant här litet kort där det står: Du får härmed ett fribrev från Sveriges fångars centralorganisation. Det har jag, men det har inte den stora majoriteten av medborgare. Det måste bli en ändring. Fru talman! Dessvärre har sedan debatten för ett år sedan ännu en liten pojke i Västsverige gått vilse och omkommit i terrängen. Det här inträffade samma dag som Jespers föräldrar skulle avtäcka ett minnesmärke över honom, Jesper i Kungsbacka. Ganska nyligen misslyckades man också med att finna en känd rövare, som ringde och berättade att han kommit vilse. Han hittades långt senare död några hundra meter från den plats där han lämnat en stulen bil samma dag som han försvann. Fru talman! Det är för mig obegripligt att polisen visar en så total ovilja att använda alla till buds stående medel när man söker efter barn och gamla som går vilse. Och i ett humanistiskt samhälle, fru talman, måste vi använda alla resurser för hitta också bokstavligen vilsekomna rövare. Jag läste för övrigt i dagens Göteborgs-Posten om två fyraåringar som i går försvann från ett dagis mitt i Göteborg, i Linnéstaden, kl. 11. Dessbättre hittades de - om än vilse - välbehållna kl. 14. Naturligtvis kom de som vanligt till rätta av en tillfällighet, eftersom en privatperson hade uppmärksammat pojkarna. Fru talman! För några veckor sedan besökte jag polisen Bosse Olsson i hans hem utanför Uppsala. Bosse är hundförare och instruktör vid hundsektionen hos Stockholmspolisen. Bosse har tränat fågelhundar till sök. Nu ser jag att kammarens ledamöter, utskottets ledamöter, blir förvånade över att jag inte genast börjar tala om blodhundar. Bosse har alltså tränat fågelhundar. Han menar att det gäller att utnyttja de naturliga egenskaperna hos hundarna, dvs. få dem att utföra ett arbete som är lustfyllt och som består av sådant som hundarna gillar att göra. Då blir resultatet faktiskt bättre. Fågelhundar springer bara för att de tycker att det är kul. De springer hit och dit och täcker stora områden men håller hela tiden kontakt med föraren. Det går enkelt att lära de här hundarna att sätta sig still när de hittar en människa i stället för en fågel. De har aldrig präglats på fågel. Bosse har utrustat sina hundar med en pejlutrustning som ger olika signal för rörelse och stillastående. Det gör att man enkelt med hjälp av pejlen kan ta reda på var hunden har satt sig och hitta den försvunne. Naturligtvis kan tekniken med modern GPS-utrustning innebära att det blir ännu lättare att lokalisera hund och försvunnen. Fru talman! Blodhundar följer spår som något naturligt, och de har en stor egen lust att följa spår. Kammarens ledamöter är förhoppningsvis bekanta med det förhållandet att lust är en viktig drivkraft. Många här känner t.ex. stor lust inför att stå i den här talarstolen. Fru talman! Enligt Bosse Olsson, som fortfarande dagligen jobbar med polishundar, är träning av t.ex. schäfrar för spår eller sök en del av lydnadsträningen. Vallhundar söker och spårar inte för att för att det är kul. De är avlade för att vakta får mot bl.a. vargen. Därför är spårning en del av lydnadsträningen. Fru talman! Det visar sig att inte ens en aktiv, betrodd utbildare inom hundpolisen förmår att ändra vanor och introducera nya metoder. Bosse har mötts av samma argument som jag har hört till leda. Det går inte att skyddsträna. Hundarna kan bara användas vid sök. Det lyckas inte alltid osv. Det är samma argument hela tiden. Jag besökte polisen i New York för ett år sedan. Jag var där 1998 också. Antalet fall då blodhundar har kommit till nytta har ökat sedan 1998 från 206 till 569. På tre år är det alltså mer än en fördubbling. Jag tänker nu nästa vecka, under plenifria veckan, resa några dagar till Devon i England för att på ort och ställe ta del av hur man där jobbar med ett projekt med eftersökning med blodhund. Tidigare har jag, som utskottets ledamöter säkert vet, varit i Essex i samma ärende. Fru talman! Fågelhundar konkurrerar inte med schäfrar. Blodhundar konkurrerar inte med schäfrar. Pejlutrustningar konkurrerar inte med poliser. Nu är det alltså hög tid att man gör någonting åt de här ledarskapsproblemen inom polisen. Möjligheten att rädda liv måste väga tyngre än prestigen.

Fru talman! EU-toppmötet som avslutade det svenska ordförandeskapet den 15-16 juni 2001 kommer många att minnas länge. Det var dagar då tiotusentals människor i massiva, fredliga demonstrationer krävde en annan världsordning, och det var dagar då organisationer och partier, människor, träffades för att diskutera globala orättvisor, miljöproblem och hur en värld för människor, inte bara för företag, kan skapas. Det var också dagar då ett litet antal våldsamma demonstranter genom att inbjuda till och låta sig provoceras till våld och genomföra omfattande skadegörelse svärtade ned den systemkritik som tiotusentals andra formulerade. Och lyssna noga nu, kära borgerlighet: Vänsterpartiets avståndstagande från det våld och den skadegörelse som dessa gjorde sig skyldiga till är obetingat och klart. Men händelserna visade också upp en polismakt som inte kunde hantera händelseutvecklingen och flera gånger begick mycket allvarliga misstag. Självklart handlar det om att skapa en rimlig arbetssituation och ge möjlighet till fortlöpande handledning för polisen precis så som Yvonne Oscarsson tidigare har redogjort för. Jag ska ta upp ytterligare några aspekter, delvis annorlunda aspekter, på den här problematiken. Fru talman! Det är förstås inte kammarens uppgift att reda ut enskilda händelser, men om en lag som vi har stiftat systematiskt missbrukas är det vår uppgift att ifrågasätta detta. Låt mig ge ett exempel: På Järntorget befann sig kvällen den 16 juni 2001 några hundra människor då polisen, utan föregående varning och utan att någon hade kunnat hänvisa till våldsamheter eller störningar, stormade torget och kvarhöll alla på platsen under flera timmar. En del var där för att delta i en fullt laglig manifestation, andra tog en fika, och någon skulle ta bussen hem. På plats hänvisade befäl till att ingripandet skedde med stöd av polislagens 13 §, men denna ger inget stöd för ingripanden utan föregående varning och möjlighet för den som önskar att avlägsna sig. Detta är inte heller bara ett enskilt exempel, utan dessa fall kan staplas på hög. Fru talman! Utskottet beskriver hur den s.k. Göteborgskommittén nu har tillsatts för att utreda händelseförloppet i Göteborg och eventuellt återkomma med förslag. För Vänsterpartiets del vill jag säga att vi förstås kommer att delta konstruktivt i den parlamentariska referensgrupp som har knutits till kommittén. Men kommittén har en sådan sammansättning och roll att det är svårt att kalla den oberoende. Många av de organisationer som var aktiva under dagarna i Göteborg ifrågasätter också detta. Det är i sig värt att ta på största allvar. En oberoende bedömning av händelseförloppet, och inte minst av de övergrepp som kan ha begåtts av polisen, är nödvändig. Fru talman! Så till frågan om polisens beväpning. Vi har i dagens betänkande avlämnat en reservation där vi ifrågasätter om det är rimligt att poliser ständigt går beväpnade med skarpladdade skjutvapen. Vi skulle vilja att man överväger den norska modellen, där sådan beväpning är snarare undantag än regel. Även om direkta jämförelser säkert haltar är det intressant att ta del av de uppgifter som har framkommit då svenska och norska forskare nyligen jämfört situationen i Norge och Sverige. Det visar sig att svensk polis skjuter fem gånger oftare och skadar fyra gånger fler personer, även om man räknar om siffrorna efter folkmängd. En av de ansvariga forskarna, Johannes Knutsson, som är svensk och professor i kriminologi vid polishögskolan i Oslo, kommenterar detta i en svensk dagstidning med orden: Frånvaron av skjutvapen kan paradoxalt nog vara en skyddsfaktor. Det vore också en utmärkt åtgärd för att bryta den nu ständigt eskalerande spiralen av våld vid stora politiska möten. Fru talman! Jag var där, i Göteborg, för nu snart ett år sedan. Jag såg det som många nu har sett: en polismakt som agerade efter sin egen logik och systematiskt överträdde gränsen inte bara för vad som är rimligt och taktiskt utan också för vad som är lagligt. Det var dagar fyllda av poliser som kastade sten, överföll och misshandlade stillsamma demonstranter och förföljde och trakasserade oskyldiga. Polisen avsatte sin egen samarbetsgrupp och byggde en mur av containrar runt Hvitfeldtska, där hundratals ungdomar för lång tid förlorade tron på dialog, samarbete och på polisen över huvud taget. Jag såg hur polisen utan någon rimlig anledning stormade Järntorget och genomförde massgripanden. Det var dagar då ungdomar som hade kommit till Göteborg för att de ville ha en bättre värld blev tvingade att ligga med ansiktet i kall, blöt asfalt. De hånades av maskerade poliser som kallade dem för horor och kommunistsvin och som utdelade till synes slumpmässiga batongslag och sparkar en natt vid Fru talman! Många, främst unga människor, kom till Göteborg för att delta i fredliga demonstrationer och möten men fick på goda grunder och för lång tid sitt förtroende för polisen kraftigt reducerat. Det är bl.a. riksdagens ansvar att bidra till att förtroendet kan återupprättas. Därför har vi i anslutning till dagens betänkande lämnat ett antal förslag.

Fru talman! För åtta år sedan avgav jag en motion här i riksdagen som jag var ensam om att skriva på. Det var en motion som handlade om förbud mot att bära mask vid demonstration. När det röstades om den var det ett femtiotal som röstade för den och tyckte att det var en bra idé. Jag har återkommit med denna motion några gånger men fått den avslagen. Nu ser jag att det i dagens betänkande finns inte mindre än 15 motioner på samma tema. Dessutom får dessa motioner nu ligga till grund för en utredning, och det är bra. Jag tycker att det är viktigt att den här frågan utreds ordentligt. Vi får väl se vad utgången blir. Jag har alltid menat att det behövs ett förbud, ända sedan de kravaller som gjorde att jag en gång motionerade och där man gömde sig bakom olika typer av masker och försvårade för polisen att ingripa. Sedan dess har det också framförts att man ska kunna identifiera poliser som bär hjälmar, och det tycker jag är en bra idé. Men det skulle också vara en bra att idé att låta polisen avgöra från fall till fall och göra en riskbedömning. Det ska inte vara något generellt förbud, men man ska kunna säga: I den här demonstrationen skulle vi vilja se att det var förbjudet att bära mask. Polisen skulle ha befogenhet att ufärda ett sådant förbud. Jag har funderat lite på vad det kunde ha inneburit om man hade haft ett sådant förbud i Göteborg, eller om man åtminstone hade haft möjligheten att utfärda ett sådant förbud. Jag var också i Göteborg. Jag var också bland demonstranterna och kände av stämningen. Jag minns ett tillfälle just vid Hvitfeldtska där några ungdomar drog på sig sina masker och sade: Nu kör vi! Så gick de fram och provocerade de ridande poliser som var där. Jag såg i ett TT-meddelande som kom för bara två timmar sedan, klockan sex, att polisen i Västra Götaland vill ha maskeringsförbud. Det är en signal från polisen i Västra Götaland. Man påpekar också i pressmeddelandet - det togs förresten upp på TV nyheterna i kväll - att danskarna har denna möjlighet. Det är alltså inget orimligt krav. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till. De får väl vrida och vända på den här frågan. Men jag har en känsla av att det finns fler som har samma åsikt som jag hade för åtta år sedan, då ett femtiotal riksdagsledamöter tyckte likadant. Jag har velat göra den här markeringen eftersom det här är sista chansen för mig att säga någonting i denna motionsfråga. Eftersom jag lämnar riksdagen till hösten har jag inte möjlighet att från denna talarstol propagera mer för den här idén. Jag vet att jag har en stor del av poliskåren bakom mig. Vi får som sagt se vad utredningen kommer fram till och vad riksdagen så småningom kommer att besluta.
Fru talman! Jag har ett par frågor till Karl-Göran Biörsmark, men låt mig först säga att jag är helt enig om att det utgör ett problem att det finns demonstranter, få till antalet, som både beväpnar sig och maskerar sig för att inte kunna kännas igen när de utövar skadegörelse eller våld mot enskilda personer. När Karl-Göran Biörsmark nu lyfter fram frågan om ett i någon mening generellt förbud, men också ett förbud från fall till fall, har jag ändå några frågor. Om man utfärdar ett generellt förbud, vilket det har motionerats om ett stort antal gånger, måste man kunna svara på frågan om exempelvis de kommunalarbetare som drog papperspåsar över huvudet för att protestera mot att de kände sig trakasserade på sin arbetsplats skulle drabbas av ett sådant förbud. Man måste fråga sig om den kurd som demonstrerar mot den turkiska staten och därför, enligt min mening, har all anledning att maskera sig, bör drabbas av ett maskeringsförbud. Väljer man att utfärda förbud från fall till fall får man likafullt stora bekymmer. En del av oss demonstrerar olika årstider. Om man en kall vinterdag har både mössa och halsduk på sig - är det tillräckligt för att falla under Karl-Göran Biörsmarks maskeringsförbud? Om man håller banderollen lite för högt upp över näsan - är det tillräckligt för att falla under ett maskeringsförbud? Så är fallet i Tyskland ibland. Man måste avgränsa sig och tydligt visa vad man menar. Generella ställningstaganden i all ära, men när vi stiftar lagar och fattar beslut bör vi veta vad konsekvenserna kan bli.
Fru talman! Jag förstår att Kalle Larsson inte har läst min motion. Om han hade gjort det hade han inte behövt ställa dessa frågor. Men man läser ju inte alla motioner. Det är ganska givet att det är på det sättet. Jag ska inte klandra Kalle Larsson för det. Det är många motioner som jag inte läser. Men i detta fall, när det handlar om den motion som jag har väckt och det som jag tror på, är det alltså inte fråga om ett generellt förbud. Jag sade detta i mitt anförande. Om Kalle Larsson hade lyssnat på det hade han inte heller behövt ställa dessa frågor. Jag menar alltså, precis som jag sade, att detta ska kunna bedömas från fall till fall. Och jag har förtroende för att svensk polis kan göra dessa bedömningar vid dessa typer av demonstrationer. Jag ska säga något om exemplet med demonstranter som har papperspåsar över huvudet. Man måste ju ha demonstrationstillstånd och ange plats, tid och vilka vägar man ska gå och vilka som ska hålla i demonstrationen. Om polisen då vet att det är sjuksköterskor som ska stå på Sergels torg och demonstrera och gärna vill ha påsar över huvudet för att inte bli igenkända är jag övertygad om att polisen kan göra en sådan riskbedömning i detta fall att man låter sjuksköterskorna demonstrera med påsar över huvudet. Jag är alltså inte för ett generellt förbud. Jag tror inte på det själv, utan det ska göras en riskbedömning från fall till fall. Därför tycker jag att de argument som Kalle Larsson för fram inte riktigt har bäring på min motion och mitt förslag.
Fru talman! Nej, de har väl inte det den här gången. Men om inte mitt minne sviker mig har det ju i debatten och även i tidigare motioner av Karl-Göran Biörsmark väckts förslag också om generellt maskeringsförbud. Fortfarande är frågan mer problematisk än vad det nu låter. Jag ställde frågan om mössa och halsduk skulle kunna betraktas som maskering en kall vinterdag. Jag ställde frågan om en banderoll som hålls för högt kan bli föremål för maskeringsförbud om polisen har lust med det. Om vi går på Karl-Göran Biörsmarks linje överlämnar vi ytterligare en del av bedömningen till polisen och inte längre låter den var föremål för yttrandeoch demonstrationsfrihet. Alla sådana förändringar tror jag att alla vi, både Karl-Göran Biörsmark och jag, som värnar demonstrations och yttrandefriheten ska vara mycket försiktiga med att göra. Jag är inte beredd att för Vänsterpartiets del i dag säga att ett maskeringsförbud ska kunna genomföras, inte heller från fall till fall, bara därför att polisen har uppfattningen att man bedömer det vara rimligt på plats. Demokratiska rättigheter, demonstrationsfrihet och yttrandefrihet går för mig före.
Fru talman! Kalle Larsson har en majoritet med sig på sitt resonemang. Men i en demokrati försöker man med argument föra fram sina åsikter, och det är det som jag gör. Det tar tid. Jag sade att det var åtta år sedan jag motionerade första gången, och jag var då ensam. Nu är det 15 motioner med en massa namn. Det är så man flyttar fram positionerna i fråga om sina idéer. Vem vet, kanske Kalle Larsson om 20 år säger att det var en mycket bra idé som Karl-Göran Biörsmark föreslog en gång i tiden i Sveriges riksdag. Man kan aldrig veta. Sedan kan man naturligtvis hitta på en massa svårigheter med sjalar, mössor, banderoller, osv., men jag tycker att jag har svarat på detta. En skillnad mellan Kalle Larsson och mig kanske är att jag har lite större förtroende för polisen i sådana här frågor. Jag är tacksam för att polisen agerar kraftfullt i vissa lägen. Det kan vara vid denna typ av demonstrationer. Det kändes tryggt att på något sätt ändå ha polisen i närheten när jag rörde mig i Göteborg. Sedan spårade det ur, och vi vet orsaken. Vi har tittat mycket på detta. Det var inte, som det ibland framstår som, polisen som provocerade fram ett våld. Det var maskerade demonstranter som kastade sten. Jag kan inte tro att det skulle ha urartat på det sättet om inte dessa personer hade funnits med sina maskerade ansikten och sina gatstenar. Om de inte hade funnits på plats hade det blivit ett succéfullt möte, en lugn demonstration. Jag gick omkring bland de spelande trubadurerna. Och det fanns både barn och unga människor med som lugnt och tryggt kunde demonstrera. Men vi måste komma åt dem som förstör för oss som vill ha fria demonstrationer i säkra former. För det ska vi ta hjälp av polisen.

Fru talman! Jag ska fatta mig ganska kort av det enkla skälet att vi är eniga i försvarsutskottet. Jag yrkar naturligtvis först bifall till förslaget i betänkandet och kan ge några korta kommentarer. Det är enligt utskottets mening anmärkningsvärt att regeringen inte under detta riksmöte lägger fram en proposition. Det slår vi fast, och vi hoppas att det ska leda till att regeringen nu skyndsamt lägger fram en proposition om sotningsväsendet till riksdagen. När det gäller transporter av farligt gods är det inte lika anmärkningsvärt men viktigt att det sker en snabb hantering som gör att vi kan undanröja de risker som många farliga transporter utgör, inte minst här i Stockholmsregionen. Än en gång yrkar jag bifall till förslaget i försvarsutskottets betänkande.

Fru talman! Det är bra att Ola Rask understryker det anmärkningsvärda i att ingenting har hänt när det gäller att avskaffa sotningsmonopolet. Man behöver sätta ordentligt tryck på regeringen att efterkomma kravet från ett enigt utskott om att avskaffa monopolet. Frågan är utredd fyra eller fem gånger med samma slutsats. Riksrevisionsverket har framfört kritik och förslag. 1998 lades Sotningsutredningens slutbetänkande fram. 2001 lades nästa utredning med krav på avveckling av monopolet fram. Riksdagen har vid varje riksmöte begärt att förslag i ärendet skyndsamt ska läggas fram. Fastighetsägarna, hyresgästerna, SABO, Kommunförbundet och HSB kräver att monopolet ska avskaffas. Som alla monopol är detta monopol dyrt för alla boende, både villaägare och hyresgäster. Det är helt enkelt omöjligt att sätta ett pris utan konkurrens och prispress. Kommunerna som förhandlar om priset för sotning har ingen möjlighet att ens delvis på egen hand införa konkurrens genom att göra skilda upphandlingar för olika delar av kommunen eftersom det skulle strida mot likställighetsprincipen. Det är alltså regeringen som helt har frågan i sin hand. Men framför allt innebär reglering schabloner och godtycke som blir dyra genom att det görs fel saker och onödigt arbete. Bibehållandet av monopolet har hindrat att reglerna har anpassats till den tekniska utvecklingen. Det blir dålig service och dålig kundanpassning genom att samordningen med övriga ventilations och energihushållningsåtgärder helt enkelt inte fungerar. Såsom slås fast i utredningen skulle åtgärderna bli betydligt mer anpassade till behovet om fastighetsägare betroddes att ta ansvar för fastighetens sotning, precis som de har ansvar för fastigheten i alla andra avseenden. Kommunerna skulle ges ett tillsynsansvar. Utredningen föreslår också att en villaägare ska kunna sota själv och att övrigt arbete utförs av certifierad personal. Remissinstanserna visar att situationen har förvärrats av att samma instanser utför och kontrollerar under nuvarande reglering. Det är mycket svårt att påtala missförhållanden. Frågan om sotningsmonopolet kan inte bagatelliseras med att det är lite pengar, för det är faktiskt 700-800 miljoner om året för landets hyresgäster och villaägare. Kanske 300 miljoner av dessa kostnader verkligen är helt onödiga. Ett par hundra miljoner betalas för att imkanaler i flerfamiljshus ska rensas vart tredje år. Utredningar och remissinstanser visar att detta har föga med brandsäkerheten att göra och att reglerna för imkanalrensning borde ha tagits bort för länge sedan. Effekten av monopolet kan illustreras av en remissinstans. Det gäller den ökade kostnaden för imkanalrensning för bostadsföretagets hyreshus i Stockholmsregionen. Priset per timme är fastlagt, men tidsåtgången kan variera. Bostadsföretaget noterade att tid och därmed kostnad för imkanalrensning ökade markant när behovet av sotning minskade till följd av att fjärrvärme infördes. Företagets kostnad per lägenhet för imkanalrensning var på 80-talet densamma som för villor, och det tog ungefär 20 minuter per bostad. Därefter ökade tidsåtgången för rensningen i deras hus, först till trekvarts timme, sedan till en timme, därefter till en och en halv timme och i något fall t.o.m. till två och en halv timme per rensning. Uppenbarligen var regeringen på väg att lägga fram ett förslag i höstas. Men det stoppades plötsligt. I ett interpellationssvar anges att regeringen först måste utreda effekterna av avvecklingen av andra monopol, t.ex. taxi och elmarknaden, innan man lägger fram förslag. Som stockholmare blir jag oroad. Vad har det sedan mycket länge avskaffade taximonopolet med detta att göra? Jag kan bara inte tro att regeringen är så rädd för konkurrens och så rädd för att ge enskilda villaägare och fastighetsägare ansvar för brandsäkerhet att detta är skälet till att förslaget stoppas. Som moderat har jag lite svårt att frigöra mig från misstanken att skälen är rent politiska. Regeringen kanske helt enkelt ser det som för vågat att föreslå en konkurrensutsättning och avreglering samtidigt som regeringen ger sig på Stockholms starka utveckling mot avreglering, konkurrens och enskild drift av offentlig verksamhet. Fru talman! Vi har ett enigt utskottsbetänkande, men jag vill med detta understryka vikten av utskottets uppdrag till regeringen att agera utan fördröjning. Sotningsmonopolet måste avskaffas och kraven som framförs av Kommunförbundet, fastighetsägare, hyresgäster och boende, dvs. de som betalar, respekteras. Situationen håller på att bli ohållbar, särskilt som kommunerna förlitat sig på att regeringen skulle lägga fram sin aviserade proposition och att vi i riksdagen redan skulle ha beslutat om detta. Jag förutsätter att regeringens utskottskamrater ser till att aviserade utredningar av taxi etc. inte bara är undanflykter för att regeringen ska slippa lägga fram förslag. Och jag vill uppmana regeringen att lyssna på sina kamrater i försvarsutskottet och snabbt bestämma sig och återkomma med förslag. Monopolet är en relik från skråväsendets tid på 1500-talet. Låt oss nu se till att det avskaffas. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till förslaget i försvarsutskottets betänkande nr 4.

Fru talman! Jag tänker inte ta upp sotningsmonopolet. Vi har ett enigt utskott i den frågan. Jag vill ta upp en annan sak, och det är brandförsvaret. Det behövs män och kvinnor med annan kulturell och etnisk bakgrund i brandförsvaret. Detta konstaterar Vänsterpartiet som en del i en motion om integrering som behandlas i det här betänkandet. Vi är inte ensamma om den åsikten. Det visar bl.a. en artikel i Sirenen, som är Räddningsverkets tidning, under rubriken "Arbetet i mångfaldsfrågorna är en förutsättning för utveckling". Den person som har skrivit den här artikeln är brandchef i Malmö och heter Lars Berg. Jag vill citera lite ur hans kloka artikel. "Att arbeta med mångfaldsfrågorna är nödvändigt", skriver han. Han skriver också: "Det är inte något politiskt diktat som gör att vi måste arbeta med dessa frågor. Det handlar tvärtom om självbevarelsedrift, att skapa förutsättningar för att kunna utveckla verksamheten och behålla det stora förtroendet i samhället. Allmänheten kommer att ställa andra krav och andra förväntningar i framtiden. Vi måste inse att vår omvärld förändras i allt snabbare takt. Vi måste spegla denna omvärld. Annars blir vi inte trovärdiga." Jag tycker att det är mycket kloka ord. Om fler inom offentlig förvaltning och privata företag hade den här synen skulle vår arbetsmarknad se annorlunda ut. Det finns positiva tecken på att man kan öka antalet invandrare inom t.ex. brandmannayrket. Dessa tecken bejakar vi. Bernadottegymnasiet, som bl.a. finns i Göteborg, förbereder främst elever med invandrarbakgrund för uniformerade yrken, bl.a. Regeringen anser glädjande nog att etnisk och kulturell mångfald bör betraktas som en förutsättning vad gäller Försvarsmaktens personalförsörjning. Kommunförbundet och Räddningsverket har gjort en översyn av räddningsmannautbildningen. Utskottet har uttalat att man utgår från att mångfaldsfrågorna ska behandlas i det sammanhanget. Därför uppmanar jag Kommunförbundet och Räddningsverket: Läs de kloka och framåtsyftande orden i artikeln! Läs också den inriktning som regeringen har givit Försvarsmakten! Vi kommer att följa de här frågorna med mycket stor noggrannhet, för det handlar ju till syvende och sist om trovärdighet. Fru talman! Bifall till förslaget i betänkandet!

Fru talman! Viktiga frågor i ett betänkande där vi är helt överens måste få några minuter till några viktiga ord om just farligt gods och sotningsväsendet. Jag vill ta upp farligt gods därför att Ola Rask i sin inledning av debatten sade att det transporteras mycket farligt gods i Stockholmsområdet. Jag vill tala om att från Karlstad till Oslo, på E 18 och väg 61, passerar 700 långtradare varje dag över gränsen med mycket farligt gods. Jag ringdes upp i dag av en tjänsteman som har med dessa transporter att göra och som såg att den här debatten skulle hållas i dag. Han ville påtala att detta faktiskt även långt ute i glesbygden är en viktig fråga. Jag vill igen understryka vår enighet i utskottet, men det är väldigt viktigt att denna fråga prioriteras av regeringen och att det snart kommer nya och bättre säkerhetsåtgärder för dessa transporter. Ett litet exempel: I min hemby åkte en långtradare ned i älven som ligger 20 meter från kötthallen. Vi var mycket rädda i byn. Tänk om det var klor i bilen. Det kommer 500 sådana varje dygn. Vi hade tur, det var betongväggar från en betongfabrik i Norge den gången. Men det är mycket farliga transporter ute på vägarna. Vi har nu enigt påtalat för regeringen att det måste göras någonting åt denna fråga. Så till sotningsväsendet. Vi säger ju avreglera mera, privatisera mera. Det är ord som ligger oss varmt om hjärtat som har en icke-socialistisk syn. Till min stora glädje ser jag nu att hela utskottet, även den socialistiska majoriteten - lett av en icke-socialistisk ordförande förstås, som kanske underlättat frågan - står bakom budet till vår regering att nu verkligen göra någonting åt denna viktiga fråga. Jag är uppväxt i en järnaffär med ett rörmokeri. Jag jobbade i sex år mest med rörmokerisidan. Jag kunde aldrig förstå att inte mina rörmokare Torsten Andersson och Hugo Sjöstedt, som satte in oljeeldningen, som satte in pannan och som kunde den på sina fem fingrar, inte kunde få sota pipan, fru talman, inte kunde få ta imkanalen, fast de var bättre. Det skulle Arvid Nilsson komma och göra som hade kontrakt med kommunen. Elektrikern Knut Karlsson fick göra allt det elektriska i husen, och han hade konkurrens av många andra. Men sotaren skulle vara en socialiserad person som inte kunde utsättas för konkurrens. Med stor glädje ser vi som tror på den fria företagsamheten att ett enigt utskott säger till regeringen att avsocialisera sotningsväsendet så fort som det är möjligt. Det är med stor glädje jag står här efter att ha jobbat med denna fråga i 25 år i kommunstyrelsen utan att lyckas. Vi hoppas att regeringen lyssnar på sina kamrater i försvarsutskottet och att avregleringen, avsocialiseringen och privatiseringen av sotningsväsendet sker snabbt.

Fru talman! Först vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet. Utskottet är enigt i betänkandet. Vi har fått frågan varför vi i Vänsterpartiet inte har reserverat oss. Vi har drivit frågan hårt tidigare. När man läser betänkandet kan man få ett felaktigt intryck av att det är Miljöpartiet som har drivit frågan. I Miljöpartiets särskilda yttrande står följande: "Det är därför bra att regeringen, i linje med Miljöpartiets intentioner, genomför en översyn av systemet för utbetalningar från anslaget för förebyggande åtgärder mot naturkatastrofer." Vad jag vet är det första gången som Miljöpartiet har yttrat sig i frågan. Däremot har vi i övriga partier drivit frågan hårt. Anledningen till att vi yrkar bifall är dels att vi inte vill motionera för motionerandets egen skull, dels att frågan faktiskt förs framåt. Det pågår en del utredningar som nu börjar läggas fram på bordet. För några dagar sedan fick vi utredningen Samhället, säkerhet och beredskap. Där föreslås åtgärder för att ändra om beredskapssystemet från invationsförsvar till förebyggande åtgärder på nya områden, t.ex. naturkatastrofer. Det handlar om att vara beredd på att flytta över pengar från försörjningen av industrivaror, befolkningsskyddet, skyddsrummen, transporter och postbefordran till nya hotbilder. Det tycker vi är jättebra. Samtidigt går det att öka kommunernas ekonomi och förebygga nya och verkliga hot, t.ex. översvämningar. Det tycker vi är ett viktigt framsteg. Vi tror att på så vis kan ekonomin frigöras för att förbättra det förebyggande arbetet. I en annan utredning ges ett annat skäl. Den handlar om extraordinära insatser i kommuner och landsting när det uppstår svårigheter. Det förslaget går ut på att man vill erbjuda kommuner och landsting att de får rätt, om det finns synnerliga skäl, att stödja enskild som drabbas av extraordinära händelser. Det tror jag också är en öppning. Det är kanske på kommunal nivå som katastrofåtgärderna ska ligga. Kommunerna känner verksamheterna och vet hur skadorna har drabbat. Om kommunerna får ekonomiskt utrymme får de möjlighet att göra insatser. Om dessa två åtgärder, som ännu inte har behandlats av riksdagen, ses som ett steg framåt tänker vi i stället återkomma i de sammanhangen. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Egentligen skulle vi kanske ha kopplat ihop det förra betänkandet om räddningstjänst och farligt gods, som kan leda till naturkatastrofer, med detta betänkande. Jag tog ju upp exemplet med långtradaren som välte i älven som råkade vara lastad med betong i stället för klor - som skulle ha blivit en otrolig olycka. Nu ska vi inte tala om sådana olyckor, utan nu blir det en hälsning från mig med anledning av översvämningarna i Arvikatrakten. Jag kommer ju från Jag bor vid ett sjösystem där Dalslands kanal släpper sitt vattenflöde ned i Stora Gla mot Dalsland och mot Vänern. Min närmaste stad Arvika ligger vid Glafsfjordens tillrinningsområden. Vattenytan höjdes med flera meter. En beslutsoförmåga på vissa ställen gjorde att katastrofen inträdde. Nu ska försvarsutskottet besöka Arvika och få en ingående information om vad som skedde. Om man inte har sett detta med egna ögon kan man inte riktigt förstå vad som hände. Detta har lärt oss otroligt mycket. Vi är överens i utskottet om att detta är en viktig fråga som måste åtgärdas. Här finns särskilda yttranden där vi lägger fram olika förslag. Jag står bakom förslaget om en katastroffond. Övriga på Värmlandsbänken, från olika partier, har väckt motioner med nästan samma lydelse om katastroffond. Varför talar vi om en katastroffond? Jo, vi vet vad som händer nu när bönder, småföretagare och kommuner väntar på ersättning för skador på grund av katastrofen. Fru talman! Det får inte ske en gång till att man inte vet var medel ska tas ifrån för att ersätta drabbade. Här finns bönder. Bönder är för mig företagare. Här finns småföretagare, t.ex. ställdes ett tryckeri under vatten. Jag har besökt Visnums-Kil utanför Kristinehamn där Vänern har svämmat över på bondgårdarna. De har inte återställts. Det har kostat mycket pengar, och de väntar på ersättning. Detta är inte bra. Vi måste på något sätt åtgärda detta. Vi är överens om att något ska ske. Vi nämner det i våra särskilda yttranden. Jag vill speciellt påpeka för de riksdagsledamöter som är närvarande och för protokollet att en katastroffond måste upprättas som omedelbart kan sättas in, så att inte t.ex. byggandet av vägavsnitt blir uppskjutna på grund av en naturkatastrof eftersom redan beslutade medel måste användas för att laga vägar. Vägverket i Värmland väntar på extrapengar på grund av katastrofen. Det är någonting som vi måste ta till oss och som regeringen måste åtgärda. Helst, enligt min syn, ska det vara med hjälp av en katastroffond.

Fru talman! Jag har ett särskilt yttrande i frågan. Vi har väckt en motion. Jag tycker att den gemensamma skrivningen är bra. Jag vill ha detta sagt i min egenskap av representant för det område som har drabbats av en så svår naturkatastrof. Jag tror inte att den som inte har bott i Arvikatrakten riktigt förstår hur angeläget det är att denna fråga får en lösning.
Fru talman! Jag tycker också att det är angeläget med en katastroffond. Men det måste vara någonting som är bra i betänkandet eftersom Runar Patriksson inte har reserverat sig. Det är en stor skillnad på ett särskilt yttrande och en reservation. Ett särskilt yttrande är inte till intet förpliktande.
Fru talman! Stig Sandström vet också att vi hade ett bra resonemang om frågan, och jag ansåg att enigheten var så viktig att detta skulle skickas till regeringen. Vi valde att skriva ett särskilt yttrande på grund av att vi i detta utskott jobbar ganska seriöst och försöker komma överens om viktiga frågor. Ändå tycker jag att det är väldigt viktigt att få påtala det som har hänt i Värmland för riksdagen, i kammaren och i debatten, för protokollet och för framtiden, så att Arvika inte blir glömt.

Fru talman! Den militära flygutbildningen är ständigt återkommande i den här kammaren. I det betänkande som vi ska ta ställning till i dag behandlas åtta motioner där man framför synpunkter på och förslag om den militära flygutbildningens lokalisering. Samtliga motioner avstyrks med motivet att beslut i frågan redan är fattat. Dessutom uttalar utskottsmajoriteten att utskottet inte har någon erinran mot det regeringsbeslut som fattades mot bakgrund av riksdagens tidigare beslut om den militära flygutbildningen. Det är i det avseendet vi skiljer oss åt, och det är också anledningen till den moderata reservationen. Fru talman! Riksdagen beslutade den 17 maj 2001 GFU som GTU - ska förläggas till någon eller några av de kvarvarande flottiljerna, till F 4 i Östersund, F 7 i Såtenäs, F 17 i Kallinge eller F 21 i Luleå. Motivet var att minska antalet verksamhetsställen och därmed också kostnaderna. I Försvarsdepartementet tillsattes en arbetsgrupp som fick till uppgift att utreda eller analysera vilken flottilj som passade bäst för flygutbildningen. F 4 i Återigen framkallades den - i den här delen av landet - ständiga myten om att Norrlands kyla och mörker är förödande för nästan all militär verksamhet. F 7 och F 17 utreddes och ansågs olämpliga av andra skäl. Försvarsdepartementet ansåg tydligen att riksdagens beslut behövde man inte bry sig så mycket om. I stället analyserades Malmen i Linköping och Fru talman! I direkt strid med riksdagens beslut har regeringen beslutat att förlägga den militära flygutbildningen till Malmen i Linköping, vilket utskottsmajoriteten nu ställer sig bakom. Det var samma utskottsmajoritet som stod bakom riksdagens beslut i maj 2001. Det självklara hade väl varit att regeringen återkommit till riksdagen när den konstaterat att riksdagens beslut inte kunde effektueras. Det finns för övrigt många outrätade frågetecken när det gäller Malmen. Klarar man miljökonsekvensanalysen, och vad kostar eventuella åtgärder? Hur stora är egentligen investeringskostnaderna? Säger vi nej till en samordnad europeisk flygutbildning genom att nu lokalisera den nationella flygutbildningen till ett område som av luftrumsskäl inte klarar de europeiska kraven? Miljöprövningen sker ju på vanligt sätt, men jag vill erinra om att den flygflottilj som fanns på Malmen lades ned på 70-talet av bullerskäl, och enligt uppgifter har helikopterflygningen viss tidsbegränsning i dag. När det gäller investeringskostnaderna har vi i utskottet erhållit en redovisning från departementet som visar på 204 miljoner kronor för flygutbildningen. Några veckor senare begärde jag av riksdagens utredningstjänst ett underlag eller en kostnadsberäkning på dessa investeringar. Utredningstjänsten skriver bl.a. följande: Beslutet grundar sig i stor utsträckning på en arbetsgruppsrapport som presenterades för regeringen i november 2001. I beslutet uppdrar regeringen till Försvarsmakten att påbörja de åtgärder som krävs för att lokalisera all militär flygutbildning på Malmen. De investeringar som krävs på Malmen är i dagsläget således inte kända. Då uppstår givetvis frågan: Hur kan detta vara möjligt? Utredningstjänsten hänvisar nämligen till en av de personer som deltog i arbetsgruppens arbete. Var investeringskostnaderna kända i november och december, men inte den 6 februari, när jag fick utredningstjänstens svar? Enligt Fortifikationsverket har ingen kostnadsberäkning begärts och således inte verkställts. Man har anledning att befara att regeringens beslut på grund av bristfälligt ekonomiskt underlag leder till ökade fasta kostnader för Försvarsmakten i framtiden. Fru talman! Det är mycket viktigt att noggranna kostnadsberäkningar redovisas innan beslut fattas. Alltför ofta tvingas vi konstatera att investeringskostnaderna skjuter i höjden och tar resurser från verksamheterna. Försvarsmakten har vid två tillfällen i närtid påpekat i utskottet att de fasta kostnaderna måste minska, om det ska vara möjligt att fullfölja nödvändig övningsverksamhet. Jag har ytterligare ett frågetecken. En samordnad europeisk flygutbildning har aktualiserats sedan något år tillbaka. En av tre utbildningsplatser bör och kan lokaliseras till norra delen av Skandinavien. Här har Sverige en god chans att vara med och enligt min mening ett försteg gentemot Finland på grund av vår flyghistoriska bakgrund. Men då måste vi också visa intresse och engagemang. länder en överenskommelse om att gå vidare, efter de ingående samtal som hade varit tidigare. Sverige har deltagit i samtalen men ej skrivit på överenskommelsen. Finland är däremot med och har dessutom anmält intresse för att få utbildningen till Finland. Det är mycket viktigt för vårt flygvapen om en framtida samordnad europeisk flygutbildning kunde etableras i vårt land. Omfattningen av en sådan etablering kräver mer av outnyttjat luftrum och kan således inte samordnas på Malmen. Därför är jag orolig för att om flygutbildningen till slut hamnar på Malmen är det samtidigt troligen ett nej till en samordnad europeisk flygutbildning i Sverige. Det vore inte trevligt. Fru talman! Det finns flera skäl att ompröva regeringens beslut i denna fråga. Riksdagens beslut måste även regeringen respektera. Klarar man inte av att följa riksdagens beslut får man återkomma. Detta visar att regeringen nonchalerar riksdagen och tar sig friheter att göra något helt annat. Med detta anförande, fru talman, vill jag yrka bifall till den moderata reservationen.

Fru talman! Frågan om flygskolorna har varit ett långt och jobbigt kapitel. Men Vänsterpartiet har accepterat och är övertygat om att Malmen kommer att bli bra när allt är på plats, både de grundläggande och taktiska militära flygskolorna. Därmed ställer vi oss bakom utskottsbetänkandets svar på motionerna i frågan. Det har varit motioner som har spretat åt olika håll, som vi vet. Jag vill ta upp en fråga som jag anser är av stor vikt när man verkställer det här beslutet. Utskottet har uttalat att det är angeläget att regeringen ytterligare överväger om det är möjligt att överföra slutfasen av den aktuella GFU-omgången direkt till Malmen i stället för via F 16. Jag vill kraftfullt understryka det uttalandet från utskottet. Denna mellanlandning, om jag får vara lite vitsig, är mycket olycklig. Flygutbildningen är störningskänslig. Utbildningens kvalitet och säkerhet är mycket beroende av en etablerad och förtroendefull kontakt mellan flyglärare och elev. De flyglärare som följer med från F 10 får starta verksamhet och etablera sig och sina elever på nya ställen två gånger. Den elevgrupp som startar i maj på F 10 ska alltså flytta mitt i utbildningen till Uppsala för att där avsluta sin grundläggande del. Den nya grupp som eventuellt startar i januari ska också mitt i utbildningen flytta till Malmen. De flyglärare som följer med till Malmen får alltså pendla under ett halvår till Uppsala, eller också får man skaffa sig en temporär bostad och lämna sin familj nere i Skåne. Därför är detta förslag väldigt bekymmersamt, att man inte ska flytta direkt från F 10 till Malmen. Den här mellanlandningen är dyr och onödig. Det kan tyvärr också hända att flyglärare väljer att inte ta steget att flytta med till Malmen i och med denna mellanlandning på F 16. De här riskerna och riskfaktorerna bör Försvarsmakten undvika. Det finns ju flera riskfaktorer i detta. Om det inte blir en bra flygutbildning som kan utvecklas i lugn och ro direkt på Malmen finns det rena risker med själva flygningen och inlärningen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Fru talman! I den stora försvarsdebatten den 29 mars 2000 avslog vi kristdemokrater hela den proposition som då debatterades. Vi kunde inte ställa oss bakom det förslag som Socialdemokraterna och Centern hade gjort upp om med hjälp av Vänstern. En av de invändningar som vi kristdemokrater hade var att propositionens förslag inte var den helhetslösning som regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet ansåg att den var och talade sig så varma för. Organiseringen av marinens underhållsvarv, OPIL:s lokalisering, liksom lokaliseringen av den grundläggande flygutbildningen var några av de viktiga frågor som då fortfarande hängde fritt i luften. I debatten pekade jag bl.a. på riskerna med att fatta ett stort och omvälvande försvarsbeslut på grundval av ett dåligt genomarbetat beslutsunderlag. Beslutet kunde ha blivit riktigt bra om arbetsgruppen, som tog fram beslutsunderlaget, hade följt de riktlinjer som regeringen gav. Nu blev det inte så. Den s.k. styrgruppen valde i stället att lösa uppgiften efter eget huvud trots att försvarsministerns ursprungliga riktlinjer var mycket tydliga. De innebar bl.a. att nyinvesteringar skulle undvikas. Fru talman! Det betänkande vi diskuterar nu handlar just om nyinvesteringar, därför att man inte har tagit fasta på och utnyttjat tidigare gjorda investeringar vare sig det gäller människors kunskap, materiel, byggnader eller engagemang. Det är viktigt att medborgarna, de som har valt oss, ska kunna lita på att vi gör vårt allra yttersta för att de beslut som vi fattar ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. En viktig förutsättning för det är ju att de underlag som ligger till grund för propositionsskrivande och utskottsarbete är genomarbetade och håller en utredningstekniskt sett hög standard. Det ska kunna gå att följa tankegången i en utredning, även om sakfrågan i sig är komplicerad. Beslutsfattandet får inte bli fel på grund av dåliga eller styrda utredningsunderlag. Det ser jag som ett allvarligt hot mot demokratin, fru talman. Jag har ytterligare allvarlig kritik mot hanteringen av försvarsfrågan. Jag anser - och jag har påpekat det i utskottet flera gånger - att det är mycket svårt, ja näst intill omöjligt, att få en helhetsbild av den stora omvälvning av försvaret som är på gång. Vi behandlar och fattar beslut om små delar av en otroligt stor, komplicerad och kostnadskrävande verksamhet utan att det ges möjlighet att överblicka helheten. Det här ger ett förvirrat och svårbedömt intryck. Konsekvenserna av det förslag som är aktuellt att besluta om är inte överblickbara. Som exempel kan nämnas att flygskolans placering inte togs med vid den stora försvarsdebatten i mars 2000. Den kom att behandlas ett år senare, men då kunde man ändå inte enas om var flygskolan skulle ligga. Frågan befinner sig, vill jag påstå, fortfarande i långbänk. Jag är inte övertygad om att detta är sista gången vi debatterar i riksdagen om var flygskolan ska placeras. Fru talman! Riksdagens beslut förra våren blev att tidigare beslut om att åtta JAS 39 Gripen-divisioner fördelas på fyra flottiljer skulle ligga fast. De flottiljer som beslutades ska finnas kvar är F 4 i Östersund, F 7 i Såtenäs, F 17 i Kallinge och F 21 i Luleå. Dessutom beslutade riksdagen efter en lång och många gånger hetsig debatt i utskottet att Försvarsmaktens samlade flygutbildning - såväl GFU, grundläggande flygutbildning, som GTU, grundläggande taktisk utbildning - ska förläggas till någon eller några av de kvarvarande fyra flottiljerna. Men nu har verkligheten kommit ikapp regeringspartiet och dess stödpartier. Man har nu insett att det av olika skäl inte går att bedriva flygutbildning vid någon av de flygflottiljer som ska vara kvar. Tänk om man hade insett det lite tidigare! I stället förblindades man av regionalpolitiska och andra skäl och har därför inte sett, vill jag påstå, till hela Sveriges bästa. Trots att riksdagen har beslutat annat är det nu helt plötsligt Malmens flygplats i Linköping som gäller. Investeringarna är inte så stora, säger man om regeringens nya förslag eller beslut. De går "bara" på ett par hundra miljoner av skattebetalarnas medel. Men jag vill påstå att utskottet ännu inte har fått en fullständig ekonomisk redogörelse för investeringskostnaderna för Malmenprojektet. Sedan vet vi inte heller om det över huvud taget kan komma till stånd, då miljöprövningen ännu inte är klar eller godkänd. Likväl ska vi här och nu fatta beslut om detta förslag som har kommit fram utan att riksdagen har fattat beslut om att det tidigare beslutet om att lägga utbildningen vid någon av de kvarvarande fyra flottiljerna skulle brytas upp. Fru talman! Jag anser att flygvapnet genom riksdagsmajoritetens beslut att lägga ned Skånska flygflottiljen, F 10 i Ängelholm, och Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala - flygvapnets två viktigaste rekryteringsmagneter - försattes i en onödig, obegriplig och svår situation. Det är därför angeläget att av bl.a. rekryterings och kompetensskäl snarast få till stånd en långsiktigt hållbar lösning på frågan om flygskolans placering. När det gäller det förslag till beslut som nu föreligger har regeringen agerat på ett sätt som inte ter sig rimligt. När regeringen fann att en annan lösning än den av riksdagen angivna var bättre och kanske genomförbar borde den ha underställt riksdagen det förslaget för beslut och då angivit skälen till att den grundläggande flygutbildningen inte kan förläggas till de av riksdagen tidigare beslutade kvarvarande flottiljerna. Därför anser vi kristdemokrater att regeringen förtjänar kritik på den punkten, och det säger vi i ett särskilt yttrande. Vi kristdemokrater är också kritiska till att flygskolan inte samlokaliseras med tungt stridsflyg genom regeringens nya förslag, och gjorda investeringar tillvaratas inte. Den nödvändiga miljöprövningen kan också komma att påverka frågans lösning. Om den planerade lokaliseringen av flygutbildningen till Malmen ur miljösynpunkt ger mindre gynnsamma långsiktiga förutsättningar anser vi att riksdagsbeslutet från maj 2001 ska rivas upp och att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Fru talman! Nu har vi den situation vi har inom flygvapnet, inklusive flygutbildningen. Vi kristdemokrater är inte nöjda med den. Det har vi framfört i många olika sammanhang. Men vi har också sagt att de som arbetar inom försvarets flyg och flygutbildning snart måste få lugn och veta vad som ska gälla. Av bl.a. den anledningen bifaller vi regeringens förslag men med de allvarliga invändningar som finns i vårt särskilda yttrande som jag har berört.

Fru talman! I maj förra året beslutade vi i kammaren om den militära flygutbildningen. Efter långa diskussioner under flera år tog vi i kammaren ett beslut, som gav regeringen i uppdrag att lösa frågan var vi skulle förlägga den gemensamma flygutbildningen. Regeringen återkom till utskottet med en redovisning av det beslut man tagit om förläggningen till Malmen. Där kan man få plats med både den grundläggande flygutbildningen och den grundläggande taktiska utbildningen. Man kan också samordna flygutbildningen med helikopterförarutbildningen. Detta tycker jag är ytterligare ett plus. Genom detta förslag får vi all flygutbildning samlad på ett enda ställe. Flera av talarna före mig har påpekat att det inte står något i beslutet om Malmen. Vi beslutade att flygutbildningen skulle förläggas till någon av de kvarvarande flottiljerna. Malmen i Linköping är i dag en del av flygverksamheten på F 16 och kommer att bli en del av F 17 - alltså en kvarvarande flottilj. När vi diskuterade frågan i utskottet tog vi fasta på en sak. Det var det som Berit Jóhannesson tog upp - flyttningen från Ängelholm via Uppsala till Linköping. Vi har också påpekat i betänkandet att det är viktigt att man försöker slippa mellanlandningen och därför flyttar verksamheten direkt till Malmen.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
Fru talman! Berndt Sköldestig säger att regeringen fick möjlighet att besluta om var flygutbildningen skulle ligga. Naturligtvis är det regeringen som ska fullfölja riksdagens beslut, men nu har man gått ifrån riksdagens beslut genom att lägga utbildningen på en helt annan plats än vad riksdagen beslutade. Jag vill fråga Berndt Sköldestig: Ska regeringen verkligen kunna sätta sig över riksdagen på det här sättet? Det hade väl varit lämpligt att man hade återkommit till riksdagen med ett nytt förslag? Det finns också många frågetecken, inte minst kring det som jag tog upp i mitt anförande. Vi har fått en kostnad redovisad, men Riksdagens utredningstjänst kan över huvud taget inte få fram något underlag. Fortifikationsverket har inte heller fått i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning. Det verkar alltså som om beräkningen av investeringen är en höftning. Med tanke på Försvarsmaktens ekonomi och de erfarenheter vi har av tidigare investeringar och kostnader, som har drabbat verksamheterna inom Försvarsmakten hårt, borde man vara ännu mer försiktig den här gången. Man borde inte lösa det på samma sätt som tidigare. Anser inte Berndt Sköldestig att det finns brister i underlaget som är så pass allvarliga att man måste göra en omprövning?
Fru talman! Jag tycker inte, Olle Lindström, att det finns stora brister av den enkla anledningen att man nu projekterar det som ska ske på Malmen. Man har sagt 204 miljoner, och det är väl den ram man håller sig inom när man nu projekterar detta. Frågan om regeringen har frångått riksdagens beslut eller inte är en fråga som konstitutionsutskottet ska avgöra. Som jag sade är Malmen nu en del av en flottilj, och den kommer senare att vara en del av en kvarvarande flottilj. I det fallet tycker jag inte att det finns några stora felaktigheter. Diskussionerna i kammaren och i utskottet talar för att vi måste se till att få frågan löst. Vi kan inte ha det hängande i luften. Vi är tvungna att lösa frågan om vi vill ha en utbildning som ger oss piloter till de flygplan som vi tillsammans har investerat mycket pengar i. Jag tror att det är viktigt att vi löser frågan nu. Jag är inte orolig för miljön. Jag tror att det kommer att klara sig. Man diskuterade utifrån den utredning som gjordes om man skulle förlägga två skarpa divisioner till Malmen, och det är det inte frågan om.

Fru talman! Jag vet mycket väl att konstitutionsutskottet får pröva den frågan och huruvida regeringen har rätt att gå ifrån riksdagens beslut. Men vi riksdagsledamöter i kammaren måste ändå ha en känsla för om regeringen kan göra på det sättet. Riksdagen står faktiskt över regeringen konstitutionellt. Då är det anmärkningsvärt att det finns riksdagsledamöter som tillåter att regeringen inte följer de beslut som Sveriges parlament har fattat. När det gäller miljöprövningen kan jag säga att det har visat sig att man hela tiden har haft farhågor gällande det buller och de störningar som har förekommit. Det blir flera verksamheter. Vi har specialflyget, där det blir ökad helikopterverksamhet. Dessutom ska både GFU och GTU dit. Vi får se vad miljöprövningen säger. Det viktiga är ändå vilka kostnader det kan innebära. Det går kanske att klara miljöprövningen, men vad kostar de åtgärder som måste vidtas? Det är det som är det allvarliga. Vi vet vilka investeringar man har gjort under lång tid inom försvaret och hur bristfälliga resurser man har för övningsverksamhet inom hela Försvarsmakten.
Fru talman! När det gäller förläggningen är Olle Lindström och jag oense. Vi får som sagt svar så småningom. Jag tycker att det helt och hållet ligger inom ramen för det vi beslutade i maj förra året. En del miljöåtgärder kommer att vara tvungna att vidtas vid Malmen, men dem hade man fått vidta oavsett om flygskolan hade kommit dit eller inte. Det har ingenting med flygskoleverksamheten att göra. Det har med FMV Provs verksamhet att göra. De provar ut de Gripenplan som ska placeras på flottiljerna. Det är 2 500 flygrörelser per år. Det är den springande punkten. Det har egentligen inte ett dugg med flygskoleverksamheten att göra. Det miljötillstånd som i dag finns för Malmen täcker in mer än hälften av den verksamhet som den gemensamma flygskolan kommer att bedriva. Den grundläggande flygutbildningen täcks av det miljötillstånd som finns i dag. Jag är inte så orolig vad gäller detta. Jag håller med Olle Lindström om att vi ska använda pengarna så effektivt som möjligt. Jag utgår från att den kostnadsram som man har redogjort för inför oss kommer att hålla. Jag tycker att vi gemensamt ska se till att det blir så. Det är faktiskt ett bra sätt att förvalta redan gjorda investeringar. Malmen finns ju. Malmen skulle inte försvinna. Där finns merparten av de faciliteter man behöver. Inte minst viktigt är att vi kan samordna den utbildning som helikopterpiloterna behöver när det gäller fastvingeflyg till en plats. Vi samordnar lärarresurser, t.ex. Jag tror att det är en bra lösning som ger oss möjligheter att använda pengarna på ett bra sätt så småningom.

Fru talman! Det beslut om flygutbildningen som riksdagen fattade den 16 maj 2001 har redan i analyser beskrivits som ett lågvattenmärke för beslutsfattande i Sveriges riksdag. Det stöddes egentligen enbart av Vänsterpartiet. Märkliga turer i försvarsutskottet hade drivit fram ett utskottsförslag som regeringen och de partier som stod bakom propositionen inte ansåg vara det bästa men som de likväl stödde. Företrädarna för Moderaterna och Kristdemokraterna ansåg beslutet vara det sämsta tänkbara, dvs. enligt deras uppfattning klart sämre än propositionen. Beslutet hade således de facto ett mycket svagt stöd i riksdagen och har också tämligen samstämmigt klassats ned av alla som värnar det svenska flygförsvaret. Något ställningstagande till hur och var flygutbildningen skulle lokaliseras gjordes inte, men man beslöt, som redan sagts, att den lokalmässigt skulle placeras vid någon av de kvarvarande fyra flottiljerna. Detta märkliga beslut har sedan regeringen inte kunnat eller velat följa. I stället har man fattat ett regeringsbeslut som placerar flygskolan på Malmen i Linköping, en flottilj som 1994 lades ned inte minst av miljöskäl. Riksdagens beslut kan alltså inte på något sätt anses vara uppfyllt i och med detta. Regeringen borde då ha återkommit till riksdagen. Det är något uppseendeväckande att en utskottsmajoritet nu inte reagerar mot detta konstitutionellt felaktiga handlingssätt, som också skett på så lösa boliner. Att bygga upp en flygskola på Malmen medför höga och helt onödiga investeringskostnader. Dock försöker man mörka detta, vilket väl redan har framgått i replikskiftet med Olle Lindström. Förfarandet är ett slöseri med skattemedel eftersom en lämplig plats redan finns i Uppsala, där halva flygskolan sedan länge är etablerad. All nödvändig infrastruktur och byggnation finns redan vid F 16, t.ex. start och landningsbanor, hangarer, elevförläggningar inte minst, matsalar och idrottsanläggningar. Miljöprövning för en flygskola i Uppsala är redan genomförd. Såväl kommun som länsstyrelse stöder en lokalisering av Flygvapnets flygskola till Uppsala. Uppsala är sålunda den bästa lokaliseringen. Förhållandet stärks av att F 16 förutsätts hysa hela flygskolan, såväl den grundläggande flygutbildningen som den taktiska delen, under första halvåret 2003 efter nedläggningen av F 10 i Ängelholm och i avvaktan på att verksamheten kan komma i gång på Malmen. Detta kan man nu göra utan några som helst svårigheter. Var finns då logiken i beslutet att förlägga flygskolan till Malmen? I dag bedriver man omfattande helikopterutbildning där och viss annan flygverksamhet. Att utöver denna flygverksamhet även genomföra Flygvapnets flygutbildning, som är av en helt annan karaktär, kommer att leda till bristande flygövningsutrymme i luften. En fördel med lokalisering till Uppsala är just att man slipper de investeringar och den miljöprövning som behövs på Malmen. Enligt Fortifikationsverket räcker det inte med en ny hangar på Malmen. En större flygplansplatta, som måste miljöanpassas med oljeavskiljare m.m., måste också byggas. Åtgärder måste också vidtas för att man ska kunna flyga med laddade flygplan. Prislappen enbart för detta - detta har mörkats helt och hållet här i dag, men jag vet siffrorna - uppskattas av Fortifikationsverket till minst 400-700 miljoner kronor. Detta talas det tyst om, och det har nonchalerats i den utredning som gjordes - förmodligen för att ansvariga beslutsfattare när räkningen kommer ska kunna förneka vetskap om detta. Men nu står det i protokollet. Försvaret kommer dock att inom sina begränsade ramar tvingas klara detta. Till allt detta kommer att man i Linköping också måste bygga upp elevbostäder för skolan, bostäder som för denna kategori redan finns i Uppsala - ytterligare en faktor som man hoppat bock över i alla kalkyler. Det verkar uppenbart att ansvariga försöker dölja fakta om den ofördelaktiga ekonomin i att förlägga flygskolan till Malmen i stället för Uppsala. I anslutning till vissa motioner i ärendet föreslår jag därför att flygskolan ska förläggas till Uppsala. Då kan Flygvapnet organisera sin flygskola enligt regeringens tidigare proposition. Fördelarna utöver de ekonomiska är som sagt flera. All flyganknuten utbildning samordnas då under en huvudman, F 20. Denna lösning innebär dessutom en bättre handlingsberedskap inför framtiden om vår säkerhetsbild skulle förändras. Argumenten som talar för en flygskola i Uppsala är så utomordentligt starka att det onekligen är förvånande att regeringen inte kunde förmå sig att återkomma med sin tidigare proposition i ärendet, den proposition som Socialdemokraterna då var så angelägna om att den borde bifallas. Varför kan de inte tala om att de argumenten fortfarande står sig? Fru talman! Med hänvisning till detta yrkar jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en flygstridsskola med en verksamhet som innefattar F 20:s verksamhet samt GFU och GTU ska inrättas i Uppsala samt att regeringen utan dröjsmål bör analysera behovet av fortsatt flygförsvar i huvudstadens närhet. Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna Fö204, Fö209, Fö210 och Fö245 samt avslår motionerna Fö231, Fö253, Fö254 och Fö263, samtliga detta år. Fru talman! Händelser som inträffat i vår omvärld visar dessutom på det olyckliga i att lägga ned verksamheten i Uppsala på det sätt riksdagsbeslutet innebär.

Inom ramen för det anpassningsförsvar som det tydligt uttalats att vårt land ska ha bör det därför analyseras vad de nya hotbilderna innebär. Jag har tagit upp också detta i min motion. I praktiken har regeringen tagit visst intryck av detta genom sina beslut om F 16:s framtida roll som reservbas och förläggningen av OPIL till Uppsala. Men jag finner det anmärkningsvärt att utskottet trots mitt yrkande i motionen över huvud taget inte berör den frågan. På sätt och vis är ju motionsyrkandet redan tillgodosett genom regeringens beslut. Men om detta säger utskottet inget, vilket jag tycker är lite anmärkningsvärt. Fru talman! Jag ska avsluta med att hänvisa till mitt yrkande, som jag vet har stöd från många håll. Jag ställer det därför att jag anser att argumentationen också i den reservation som har avgivits är väl tunn, även om Olle Lindström nu har förstärkt den. I en votering mellan reservationen och utskottsmajoritetens förslag kommer jag att rösta för reservationen eftersom den, inte minst efter Olle Lindströms inlägg, ger öppningar för ett framtida bättre beslut om och när man upptäcker de uppenbara nackdelarna och svårigheterna med Malmenlösningen.

Fru talman! När man lyssnar på Lennart Hedquist kan man tro att Uppsalaalternativet inte föranleder några kostnader alls. Så är ju inte fallet. Man har undersökt och jämfört Uppsalaalternativet med Malmen, och det visar sig då att hyreskostnaderna bedöms bli 40 miljoner kronor lägre i Malmenalternativet än i Uppsalaalternativet. En sådan undersökning har man gjort för att ha en referens att gå efter. Likaså är investeringarna ungefär 120 miljoner kronor lägre i Malmenalternativet än i Uppsalaalternativet. Men på Lennart Hedquist låter det som att allting var gratis i Uppsala, och så är alltså inte fallet. Jag tror att Malmenalternativet kommer att bli alldeles utomordentligt när det är färdigt och när man har flyttat de båda flygskolorna dit, förhoppningsvis utan att mellanlanda den grundläggande flygutbildningen i Uppsala under tiden. Reservbaser finns även på Gotland, så det är inget uppseendeväckande att man har en reservbas.
Fru talman! Det är på sitt sätt bra men samtidigt lite rörande att de här s.k. kalkylerna åberopas som beslutsunderlag. Investeringarna i Uppsala är i förhållande till de investeringar som behövs på Malmen försumbara, skulle jag vilja säga. Men det är klart att man kan låtsas annat genom att framlägga en kalkyl där hänsyn inte tagits till väldigt många av de investeringar som måste göras på Malmen. Fru talman! Jag försökte visa att de sammanlagda investeringarna på Malmen torde röra sig om över miljarden om man tar hänsyn till allt som måste göras där för att flygskolan ska kunna fungera. Berit Jóhannesson får gärna tro på de siffror som hon åberopar, och sedan får vi väl se om några år vem som har rätt, om det nu skulle bli så olyckligt att
Fru talman! Jag tror inte alls att det är olyckligt att man genomför Malmenalternativet. Dessutom blir Malmen kopplad till F 17 och därmed till en flygflottilj. Jag är övertygad om att det här kommer att bli ett mycket bra alternativ.
Fru talman! Jag förstår att Berit Jóhannesson tror det. I och för sig kan det väl vara logiskt. Vänsterpartiet har ju haft som ett övergripande mål i hela den här flyttcirkusen att se till att flygskolan inte ligger i Uppsala. Nu står de vid sitt mål, även om det inte blev riktigt det riksdagsbeslut som drevs igenom i våras. Jag finner det anmärkningsvärt att man kan fatta ett beslut i riksdagen och sedan applådera att det inte genomförs. Men jag förstår Berit Jóhannesson. För er var målet att skolan inte skulle hamna i Uppsala, och det har ni uppnått. Men jag hoppas att det blir andra som tar sitt förnuft till fånga innan den här cirkusen är slut.

Fru talman! Jag har inte under de här åren stött på ett ärende där så många konstigheter har uppträtt som i det här ärendet, inget ärende där beslutet så totalt har avvikit från vad experter har ansett vara det riktiga beslutet. Fru talman! Jag begärde ordet för att yrka bifall till det av Lennart Hedquist framlagda yrkandet. Jag gör det av följande skäl. Jag menar att försvarsutskottet inte har tagit sin försvarspolitiska och utbildningspolitiska uppgift på allvar. Man har låtit försvarspolitiska hänsyn och utbildningshänsyn stå tillbaka för regionalpolitiska hänsyn. Regeringen har inte följt det av riksdagen fattade beslutet, det är uppenbart. Försvarsutskottet har inte haft några invändningar mot att man inte följer riksdagens beslut, beslutet som alltså var att flygutbildningen skulle förläggas till någon av de fyra kvarvarande flygflottiljerna. Utskottet har vidare inte brytt sig om - och det har nyss redovisats här - att kostnaderna för förläggningen till Malmen vida kommer att överstiga de kostnader som man hade haft om man hade förlagt den till Uppsala. Min uppfattning är att försvarsutskottet har hanterat den här frågan på ett klandervärt sätt. Det känns inte tryggt att det utskottet ska hantera frågor som har med vår säkerhet att göra. Fru talman! Alltså yrkar jag bifall till det av Lennart Hedquist framlagda yrkandet.

Fru talman! Jag vill börja med att ansluta mig till det yrkande som Lennart Hedquist lade förut. Låt oss först göra en liten tillbakablick. För knappt ett år sedan lade ÖB fram sin utredning och sitt förslag, som innehöll fyra flygflottiljer. Där ingick Luleå, Uppsala, Såtenäs och Ronneby samt nedläggning av flottiljen i Östersund. ÖB:s uppgift var att formulera vad som var bra för försvarets förmåga, inte att ta ställning till regionalpolitiska aspekter. Sedan grep sig försvarsutskottet an, och då rök enligt mitt tycke allt vad försvarspolitik heter. Omsorgen om försvarets ekonomi kastades också över bord. Upplands flygflottilj, som försvarsministern och ÖB hade varit överens om skulle vara navet i flygvapnet, blev av med allting. Riksdagen fattade den 17 maj 2001 ett beslut med innebörden att Försvarsmaktens samlade flygutbildningar ska förläggas till någon eller några av de fyra kvarvarande och här nämnda flottiljerna. De här flottiljerna, som angavs vara de fyra kvarvarande, var flottiljerna i Östersund, Såtenäs, Kallinge och Luleå. Regeringen bemyndigades att utifrån detta riksdagens ställningstagande fatta det slutgiltiga beslutet. Regeringen har därefter i december 2001 beslutat om en placering av flygskolan till Malmen, Linköping, och därmed frångått riksdagens beslut. Med den orimliga tolkning som regeringen gjort av riksdagens beslut skulle regeringen i stort sett ha kunnat placera flygskolan varsomhelst och angivit att enheten organisatoriskt ska höra till någon av de kvarvarande flottiljerna. Jag anser att regeringen förtjänar kritik för detta. Att förlägga flygskolan till Malmen kommer att kosta ett antal hundra miljoner. Detta ska jämföras med att i princip allt finns färdigt i Uppsala. I Uppsala är också miljöprövningen färdig. Det är den inte i Linköping. Ändå väljer man Malmen i Linköping. Varför? Var finns logiken? Den nödvändiga miljöprövningen kan komma att påverka frågans lösning. Därför kräver Kristdemokraterna i sitt särskilda yttrande att riksdagsbeslutet från maj 2001 rivs upp om den planerade lokaliseringen av flygutbildningen på Malmen ger ur miljösynpunkt mindre gynnsamma långsiktiga förändringar. Då, om inte tidigare, måste regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag. Till sist: När F 16 läggs ned försvinner den enda huvudstadsnära flottiljen. Detta kan inte vara rimligt, inte minst med tanke på det vi var med om den 11

Fru talman! Ursäkta att jag går upp i den här debatten som jag inte var anmäld till. Jag ska fatta mig kort för att ingen oklarhet ska råda om Folkpartiets syn på frågan. Jag tror att försvarsministern sitter och skrattar på sin kammare åt det som vi håller på med här i kväll. Vi hade en möjlighet att ställa oss bakom en proposition, som inte någon av oss gjorde. Efter det blev det ett helt nytt läge. Alla som sitter i försvarsutskottet vet att Folkpartiets politik har varit, F 17, F 7, F 4, F 21. Det har jag sagt vid samtliga sammanträden. Till slut kom vi överens att dessa fyra flottiljer skulle finnas i Sverige. Då fanns inte F 16 kvar. Flygskolan skulle förläggas till någon av dessa flottiljer. Malmen var ett detachement till F 16 och blir det nu till F 17. Hade frågan drivits vidare om att förlägga den till någon av de fyra flottiljerna, hade Folkpartiet hävdat F 17. När nu Malmen är F 17:s detachement står vi helt bakom förslaget. Så här skriver den folkpartistiske riksdagsledamoten Karl-Göran Biörsmark: Stor osäkerhet råder för närvarande om var försvarets flygskola ska förläggas. Flygplatsen Malmen i Linköping är ett utmärkt alternativ. I området finns sedan gammalt en stark flygkultur och därmed en kompetens som borde vara positiv för den tilltänkta flygskolan. Redan i dag förekommer utbildning på Malmen. Bra och moderna lokaler och god kvalitet finns inom området, vilket innebär låga investeringskostnader. Det här har Karl-Göran Biörsmark skrivit i en motion som vi ställer oss bakom som partiprogram, och jag är övertygad om att detta inte är ett lokalpatriotiskt förslag.
Fru talman! Jag ska inte kommentera de interna folkpartistiska tiraderna utan i stället ta upp huruvida försvarsministern sitter och skrattar på sitt rum. Jag tror att försvarsministern, som ju är statsvetare, har anledning att beklaga den form av beslutsfattande som hans proposition kom att utsättas för våren 2001. Men jag tycker att försvarsministern borde ha insett att det plötsligt skulle komma en tid då den propositionen hade kunnat bli riksdagens beslut. Det hade varit ett betydligt bättre beslut än det som nu kom att bli riksdagsbeslutet. Jag tycker också att försvarsministern borde ha insett att han hade kunnat lägga fram den propositionen till riksdagen igen när alternativet som utpekades i riksdagsbeslutet inte gick att genomföra. Då hade han ju fått igenom det förslag som han själv i sin proposition ansåg vara det bästa. Nu har riksdagen målat in sig i ett godkännande av ett alternativ på Malmen som är dyrt och dåligt.
Fru talman! Jag vet inte vad jag ska svara på frågan. Jag har inte sett något förslag ens från Hedquists Moderaterna i den riktningen. Jag är inte övertygad om ifall Olle Lindström menar att det förslag han lägger fram är F 16 i Uppsala eller om det är F 10 i Ängelholm. Det är så många oklarheter. Men det förslag som en majoritet nu står bakom är ett starkt förslag, inte ett svagt förslag som Lennart Hedquist säger.
Fru talman! Jag friskriver inget parti för något uppträdande i den här frågan. Men jag tycker att man borde ha kunnat samla sig till det beslut som hade varit det bästa för landet.
Fru talman! Tack, Lennart Hedquist, för att ingen friskrivs i denna fråga. Nu lever vi med det här beslutet. Margareta Viklund trodde att vi skulle diskutera den här frågan ytterligare gånger. Hon är den första som jag har hört här i riksdagen säga sig vara säker på att få vara här i höst efter valet. Det är väl inte säkert att nästa riksdag tar upp frågan. Men om vi är kvar, Margareta Viklund, får vi väl se om frågan kommer upp igen.

Fru talman! Kustbevakningen har ständig beredskap för sjöräddning och bidrar därigenom till ökad säkerhet och trygghet till sjöss. Verksamheten omfattar även eftersökning med flyg samt miljöövervakning. En ständigt pågående och utökad övervakningsoch kontrollverksamhet kräver hög beredskap för miljöräddningstjänst till sjöss och sjöräddningstjänst. Sveriges geografiska förhållanden är utifrån övervakningssynpunkt i många avseenden speciella. Sverige har en lång kust i förhållande till landets yta. Territorialgränsen i havet är betydligt längre än Sveriges landgräns. Förutom att Sveriges kust är en av unionens längsta med två yttre gränser, en runt kusten och en runt Gotland, är den dessutom en av de mest svårövervakade genom vidsträckta skärgårdsområden och glesbygd. Detta betänkande om Kustbevakningen behandlar fyra motionsyrkanden vara tre från Kristdemokraterna. Jag vill ta upp vårt yrkande nr 2, som handlar om att förebygga och bistå vid brandolyckor till sjöss, och yrkar bifall till reservationen. Fru talman! Olja och kemikalier transporteras i stora mängder varje år i fartygstrafiken på Östersjön. Det innebär att det finns en permanent och långt ifrån obefintlig risk för bränder och kemikalieolyckor. Det är därför angeläget att kunna förebygga olyckor och ha en beredskap för dem så att de kan begränsas. En olycka kan i vissa fall undvikas eller minimeras genom att man så att säga flyttar olyckan eller det fartyg som utgör olycksrisken med hjälp av en bogserbåt. Denna nödbogsering kan t.ex. ske till en hamn där det finns större resurser eller bara till en mindre hotad eller utsatt plats. I dag finns det ingen ändamålsenlig organisation för brandbekämpning i Östersjön. När en olycka inträffar i Östersjön får man i dag räkna med att det tar flera timmar innan bogserbåtar eller fartyg med tillräcklig brandsläckningskapacitet når fram till olycksplatsen. Vid tidigare olyckor har det i vissa fall tagit ett helt dygn innan en bogserbåt kunnat nå fram.

Kustbevakningen har utbildat räddningsdykare samt utrustat sina miljöskyddsfartyg för brandbekämpningsinsatser. Brandsläckning är ett sätt att förhindra miljöfarliga utsläpp. Hos Kustbevakningen finns således en bas såväl vad beträffar snabbhet som uthållighet, som erfordras för att bistå befälhavaren på ett brinnande fartyg och för insatser på ett redan övergivet fartyg. Utskottsmajoriteten håller med Kristdemokraterna om att det finns behov av bättre resurser i Östersjöområdet för att ingripa vid fartygsbränder och kemikalieolyckor till sjöss. Vi är alltså överens i den frågan, men vi kristdemokrater tycker att det är dags att gå vidare. Därför är det rimligt att Kustbevakningen nu får till uppgift att utarbeta ett förslag om att förebygga och bistå vid brandolyckor till sjöss samt säkerställa en ändamålsenlig nödbogseringsberedskap. Fru talman! Det är ofta så att först när någon olycka inträffat skapas intresse att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra den skada som inträffat.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget till beslut i försvarsutskottets betänkande nr Som tidigare har sagts är det ett betänkande som bygger på behandling av motioner. Det finns alltså inget regeringsförslag. Motionerna tar upp frågor som varit diskuterade och är kända tidigare, bl.a. flygövervakning, brandbekämpning, kemikaliebekämpning till sjöss och andra saker som Kustbevakningen utför tillsammans och i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Samverkan är ett kungsord i de här sammanhangen. Det fanns med redan när den dåvarande försvarsministern Roine Carlsson lade fram förslaget och riksdagen sedan beslutade att inrätta en kustbevakning, en civil myndighet inom Försvarsdepartementets område. Man kan, om man vill, studera instruktionen för Kustbevakningen. Där finns mycket av det som många av motionerna tar upp redan inskrivet. Det gäller samverkan och sambruk. Man kan också avläsa det i hur styrelsen i Kustbevakningsverket är sammansatt, nämligen med representanter från de olika myndigheter som ska samverka och se till att stödja samhället i de olika sammanhang där samhället blir utsatt för påfrestningar. Jag kan nämna Tullen, Räddningsverket, Försvarsmakten och Fiskeriverket, myndigheter där man sambrukar och samanvänder Kustbevakningens resurser. Det som också förtjänar att sägas i det här sammanhanget är att, vad gäller oljebekämpning, brandbekämpning och bekämpning av kemikalier till sjöss, sker ju detta i samarbete med de andra länderna runt Östersjön. Det övas också ofta i de här sammanhangen. Jag vill påstå att det funderar ganska väl, och det hjälper inte att enbart ha en nationell samordning. Man måste även ha en internationell samordning med de olika länderna runt Östersjön. Regeringen har låtit en utredare se över Kustbevakningens långsiktiga investeringsbehov, och den utredningen har inlämnats till regeringen så sent som den 1 februari innevarande år. Det kanske kommer förslag så småningom. Det som också berörs mycket i motionerna är sambruk och kanske detta att bryta ned lite gamla, traditionella gränser, och även de lagstadgade gränser som finns, vad gäller behandling av civila olyckor. Det görs ju för närvarande, efter ett riksdagsbeslut efter en motion från s och c, ett försök på Gotland där man ser om man kan hitta de här samarbetena mellan de olika myndigheterna för att kunna utnyttja de resurser vi har gemensamt. Fru talman! Kustbevakningsverket är ju en myndighet som är relativt ung, men som ändå har varit föremål för mycket diskussion och många utredningar. Jag tror faktiskt att själva Kustbevakningen som sådan behöver den arbetsro som den förtjänar för att kunna vara den civila myndighet som vi ska känna stöd och trygghet från i olika delar av samhället.
Fru talman! Christer Skoog tar upp internationellt samarbete i Östersjön. Det är naturligtvis oerhört viktigt, och där pågår ju ett mycket omfattande arbete där Kustbevakningen är inblandad. Jag talade om Helsingforskommissionen men jag tror att Kustbevakningen i praktiskt taget samtliga länder runt Östersjön på något sätt är inblandad. I vår motion har vi inte sagt att det bör vara en helt nationell åtgärd som Sverige ensamt ska svara för. Jag menar att Kustbevakningen kan ha det internationella samarbetet som utgångspunkt men ändå försöka ta fram ett förslag till hur en organisation för nödbogsering skulle kunna se ut i Östersjöomådet. Man kan bara tänka sig en tankerolycka, en olycka mellan en tanker och ett stort passagerarfartyg där brand uppstår. Man kan tänka sig vad det skulle kunna innebära. Då är det viktigt att det finns en nödbogseringsverksamhet på ganska nära håll för att försöka minimera de risker som kan finnas. Sedan håller jag med Christer Skoog om att sambrukstanken är någonting att bygga vidare på. Den utredning som Christer Skoog hänvisar till förväntar jag mig mycket av. Om det sedan kan leda till sambruk mellan Försvarsmakten och Kustbevakningen när det gäller flygövervakning, som vi har tagit upp i vår motion, så är det bra. Det har talats om isbrytare och annan verksamhet. Vi får se vad som händer. Det viktigaste är att man tar tag i detta nu.
Fru talman! Det Åke Carnerö tar upp, och som finns i reservationen, om bogserstöd vid svåra olyckor med tankbåtar och liknande är så klart en viktig fråga. Men det vi kan diskutera är om det är Kustbevakningen som ska stå för detta. Som det ser ut nu har inte Kustbevakningen enligt min mening några lämpliga fartyg. I så fall handlar det om en resurstilldelning till Kustbevakningen som inte finns i dag. Det är möjligt att Åke Carnerö och Margareta Viklund har pengarna till att finansiera detta också, men som det ser ut i dag finns de inte. Däremot tror jag att det finns anledning att utöka det internationella samarbetet i Östersjön och se till att gemensamt använda de resurser som finns om olyckan skulle vara framme och det händer någon katastrof med en oljetanker eller något annat med tanke på den nu aviserade ökade oljetrafiken på Östersjön.
Fru talman! Det här handlar inte i första hand om pengar. Vi har inte sagt att Kustbevakningen ska stå för alla kostnader. Kustbevakningen är en lämplig aktör när det gäller att ta fram ett förslag. Sedan får vi naturligtvis, om det gäller resurstilldelning, ta ställning till detta i den här kammaren. Men jag tror att Kustbevakningen redan har god kunskap, har en bas att utgå från och förstår problematiken. Det är därför vi har föreslagit att de ska få ta fram ett sådant här förslag.
Fru talman! Ja, Kustbevakningen har en bra erfarenhet från havet och vad som kan hända på havet. Jag tror också att Kustbevakningen tillsammans med andra aktörer kan vara en viktig länk i den kedja som ska ta fasta på vad som kan hända och se till att vi inte drabbas för hårt. Men vi får väl avvakta, och det tror jag att Åke Carnerö och jag kan vara överens om, att regeringen återkommer med anledning av den långsiktiga översynen och det långsiktiga investeringsbehov i Kustbevakningen som kan föranledas av denna. Dessutom har ju Kustbevakningen numera, med de resurser de har, utökade uppgifter, nämligen fiskebevakning. Det gäller inte minst fiskebevakningen ute i de internationella zonerna. Det är också en viktig uppgift som har lagts på dem.

Fru talman! Den energipolitiska proposition som regeringen lämnat till riksdagen ska ersätta 1997 års beslut men bygga på samma riktlinjer. I propositionen värnar vi om försörjningstryggheten för energi, om industrins konkurrenskraft, om hushållens välfärd samt om miljö, hälsa och klimat. Vi tar fortsatta initiativ för en ansvarsfull avveckling av kärnkraften. Vi vidareutvecklar el och gasmarknadsreformen. Bakom propositionen finns en bred politisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Låt mig i denna kammare uttrycka min varma respekt och uppskattning till Centerpartiet och Vänsterpartiet för vårt utomordentligt goda samarbete på detta område. Det är en styrka för svenska energipolitik att vi med samarbetet uppnått en fortsatt uppgörelse över blockgränsen. Detta leder till den tydlighet och den långsiktighet i energipolitiken som många människor, företag och andra aktörer är beroende av. Huvudinnehållet i propositionen är nya och mer marknadsanpassade styrmedel för att främja el från förnybara energikällor och en effektivare energianvändning. Våra förslag innebär en kraftigt ökad ambition på energiområdet. Jag tänker bara kort beröra de förslag vi har för eloch gaslagarna eftersom dessa innebär naturliga steg i reformerna. Ändringarna i ellagen syftar till att förenkla och modernisera. I gaslagen fortsätter vi att öppna marknaden för fler kunder i takt med EU:s gasmarknadsdirektiv. Jag tänker nu koncentrera mig på det nya systemet med handel med gröna certifikat. Med detta sätter vi upp mycket höga mål för ny elproduktion från förnybara källor. Vi föreslår ett produktionsmål för utökad tillförsel av förnybar el med tio terawattimmar till år 2010. Inom tio år ska vi ha fyrfaldigat de resultat som vi har uppnått under en femårsperiod med nuvarande åtgärder. Varför behöver vi då ett nytt system? Det beror främst på två saker. Dagens system bygger på kraftiga subventioner, dels i form av rena bidrag som finansieras över statsbudgeten, dels i form av skattelättnader. Med det nya systemet flyttas kostnaderna ut på marknaden, och de beräkningar vi har visar att elkunderna väntas få en ökad utgift med några tior per år om man bor i en lägenhet och max ett par hundra kronor per år om man bor i en villa. Det nya systemet innebär att vi kommer att få mer energi från biobränsle, men också från vind och vattenkraft. Användningen av biobränsle kommer att stimuleras, och där räknar vi med ordentliga tillskott från bl.a. mottrycket i industrin. Det finns också en hel del vattenkraft som till rimliga kostnader kan byggas ut i befintliga verk. I propositionen har vi också kommit överens om särskilda åtgärder för vindkraften, dels i form av en successiv nedtrappning av miljöbonus under sju år, dels i form av ett särskilt teknikutvecklingsstöd. Fru talman! Efterfrågan på energi ökar. Därför lägger vi även stor vikt vid att skapa incitament till effektivare användning av energi. Vi väljer en ny inriktning även här. Vi föreslår inte nya bidrag för konvertering från el till bränsle. Det är dyrt för hushållen och ger alldeles för blygsamma resultat. I stället bygger vi vidare på de positiva erfarenheterna från 1997 års program. Det innebär att de lokala och regionala initiativen ska främjas i första hand. De statliga insatserna ska inriktas på metodutveckling, dvs. hur man kan åstadkomma en effektivare användning, rådgivning och information om detta. Även här finns ett särskilt teknikutvecklingsstöd. Jag vill påminna om att huvudinriktningen sedan 1997 års energiöverenskommelse ligger fast. Det är genom forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som det nya energisystemet ska skapas. Vi rör inte alls inriktningen på det program som beslutades i den delen 1997, men vi väljer en ny inriktning på de mer kortsiktiga åtgärder som jag har redovisat här. En strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn presenteras också. Vi går vidare med utvecklingen av nya styrmedel som handel med utsläppsrätter och långsiktiga avtal med energiintensiv industri. Fru talman! Det är en trygg, effektiv och miljövänlig energipolitik som regeringen tillsammans med Centerpartiet och Vänsterpartiet presenterar i propositionen. Vår samverkan innebär också att vi tar ett gemensamt initiativ vad gäller kärnkraften. 2010, visade vi att vi ser kärnkraften som nödvändig tills andra energikällor kan komma in i systemet i tillräcklig omfattning. Vi får inte glömma att det var för att ersätta olja och kol som vi byggde kärnkraften. Det har vi också gjort, vilket betyder att Sveriges ekonomi nu är långt mindre sårbar för svåra effekter när oljepriserna stiger. Det är bara något år sedan vi hade den senaste kraftiga oljeprisökningen. Då var det stora demonstrationer i Storbritannien och Frankrike, och flera länder valde att sänka energiskatterna för att lindra effekterna. Men i Sverige höjde vi skatterna vid samma tidpunkt. Detta var t.o.m. bra för ekonomin eftersom det fanns risk för överhettning. Så hade det inte sett ut utan kärnkraften. Då hade vi suttit i samma beroende av olja, kol och naturgas som de flesta andra länder nu sitter i. Det vore att lura sig själv och medborgarna att gå ut och säga att vi på kort tid kan ersätta kärnkraften med förnybara energislag. Kärnkraften svarar för mellan 50 och 60 terawattimmar av vår elförsörjning, vilket är hälften av den totala elförsörjningen. Vinden svarar för 0,4 terawattimmar och biobränslen för 3 terawattimmar. Mot den bakgrunden måste man se sanningen i vitögat och våga säga att det måste få ta tid att avveckla kärnkraften. Det finns däremot ingen uppgörelse om några årtal. Ingen skulle bli mer tillfredsställd än jag om det kan gå fortare än vad jag har gett uttryck för i denna personliga reflexion. Vi behöver inte längre ägna oss åt ändlösa och fruktlösa diskussioner om tidtabeller och årtal för avvecklingen. 2010 som slutår övergavs redan vid 1997 års överenskommelse, och med det nya initiativ som vi nu tar skapas nya förutsättningar för att reaktorerna ska stängas i en takt som medger tid för anpassning. Vi, de ansvarsfulla partierna - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet - har lovat svenska folket att verka för att energiförsörjningen tryggas på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt. Vi menar att vi genom att samverka med näringslivet, med kraftföretagen och med övrig industri får en utveckling som kommer att leda till att vi får en trygg energiförsörjning. Det får vi inte genom att motverka företagen. Denna dag ger vi marknaden förtroende att under fungerande regelverk, för konkurrens och miljö, svara för energiförsörjningen. Nu ska regeringen, Centerpartiet och Vänsterpartiet samtala med kraftindustrin om en planerad och ordnad utfasning av kärnkraften samtidigt som annan miljövänlig elproduktion tas i drift och elförsörjningen tryggas. Moderaterna, som nu våldsamt motsätter sig Socialdemokraternas, Centerpartiets och Vänsterpartiets energipolitik, borde lyssna på industrin och lära sig att kärnkraften inte kommer att vara lönsam för evigt. Varken från politiska, miljömässiga eller ekonomiska utgångspunkter är kärnkraften därför någon lösning på framtidens energiförsörjning. Därför måste vi förbereda oss på den långsiktiga avveckling som vi har framför oss.

Fru talman! Är det för många som jobbar i industrin? Är det för många som jobbar i skogsindustrin, i kemiindustrin, i gruvorna och i stålindustrin? Vad ska Björn Rosengren säga till industriarbetarna i sitt eget län - gruvarbetarna på LKAB i Kiruna och stålarbetarna på SSAB i Luleå? Hälften av den el som förbrukas i de industrierna ska bort eller ersättas med annat. El är en av de viktigaste insatsvarorna för den svenska basindustrin. Det är den industri som är ryggraden i det svenska näringslivet. Den svarar för stora delar av finansieringen av den svenska välfärden och direkt och indirekt sysselsätter hundratusentals människor. Basindustrin ligger utanför storstäderna. Den har byggt och föder stora delar av de traditionella Bara i mitt län arbetar 5 000 personer i elintensiv industri. Ta ett län som Dalarna, där jag är uppväxt. Där finns Kvarnsveden och Domnarvet i Borlänge, Avesta Polarit och Fors i Avesta. Eller ta Värmland, med Skoghall utanför Karlstad, Grums, Hagfors och Storfors. Är det orter där sysselsättningen är för hög? Är det orter där skatteunderlaget är för stort eller företagen för många? Det finns anledning att ställa dessa frågor. Vad är skälet till att de här företagen och de här regionerna ska få kraftigt försämrade villkor när hälften av elen ska bort och ersättas med annat? Eller ta Sundsvall, med Kubal och Ortvikens pappersbruk. Ortviken är ett bra exempel på en industri som håller en hel landsända i gång. Skogsbönderna levererar massaved. Skogsarbetarna avverkar och kör ut veden. Timmeråkarna transporterar den och pappersarbetarna bearbetar den och gör tidnings och journalpapper av den. Tidningspappersbruken är bland de industrier som slukar allra mest el. Är det skogsbönderna i Norrlands inland som har det för bra? Eller är det skogsarbetarna, timmeråkarna eller pappersarbetarna? Det är de som får bära bördan av El är en viktig insatsvara i basindustrin. Det är en del av den kalkyl som avgör var en ny anläggning ska placeras. Vi har redan sett det i Degerfors, där Avesta Polarit lägger ned metallurgin. I stället expanderar man i Finland. Holmen Paper lägger sin nästa pappersmaskin inte i Sverige utan i Spanien. Priset och leveranssäkerheten spelar en roll. Häromveckan hade vi en hearing i näringsutskottet om näringsklimatet. NUTEK, regeringens alldeles egen myndighet, redovisade ett antal utmaningar: fler nya företag, fler företag som växer och fler starka regioner. Och så presenterade man sin rapport om sårbara industriregioner. Bland de regioner som man presenterade finns ett stort antal som är direkt beroende av elintensiv industri: Filipstad, Smedjebacken, Ljusnarsberg, Oskarshamn, Lindesberg, Hylte, Grums, Hofors, Munkfors, Boxholm och Oxelösund. Jag trodde att dessa sårbara industriregionerna behövde bättre villkor, inte sämre. Björn Rosengren kanske invänder och säger att det står i propositionen att "energipolitiken skall bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en förnyelse och utveckling av den svenska industrin". Stabila förutsättningar, men dåliga. Förnyelse - ja - men är det bra att basindustrin skadas och ersätts? På vilket sätt gagnar det villkoren för företagsamhet och jobb att hälften av den svenska elproduktionen ska avvecklas eller ersättas med annat? Så sent som den 4 oktober i fjol skrev regeringen i skrivelsen om Barsebäck 2: Riksdagens villkor för en stängning av Barsebäck 2 är inte uppfyllda. För ett normalår 2010 redovisar Energimyndigheten ett importbehov vare sig Barsebäck 2 drivs vidare eller inte. Detta importbehov ökar signifikant under torrår. Om 2005 skulle bli ett torrår och Barsebäck 2 stängs skulle det ytterligare kraftbehovet uppgå till 11 terawattimmar som skulle behöva importeras. Man skriver vidare: Historiskt har nettoimporten som störst varit 6,1 Man klarade inte villkoren för att avveckla Barsebäck 2. Ändå vill man nu fortsätta att avveckla resterande tio reaktorer. Erfarenheterna av att avveckla Barsebäck 1 är att det är dåligt och att det är dyrt. De direkta kostnaderna för staten var 8,3 miljarder. Sedan tillkommer ytterligare kostnader i form av minskade skatteintäkter och kostnader för miljön. Det är klart att det då är förståeligt att man väljer en annan modell, den tyska modellen. Men vi ska komma ihåg att man i Tyskland får bara 20 % av elen från kärnkraft. Man försvarar sig med att detta handlar om en uppgörelse med industrin. Vilken industri? Jo, kraftindustrin. Men det är inte kraftindustrin som ska betala elen. Vad regeringen förbiser är att kostnaderna bärs av den elintensiva industrin och av konsumenterna. Det är de som får betala notan när Rosengren avvecklar. Fru talman! När regeringen presenterade propositionen en vecka innan riksdagen fick den sade Björn Rosengren att avvecklingen kunde ta 30-40 år. Samarbetspartierna protesterade, statsministern halverade. eller 40 år? Eller är det bara journalisterna utanför Riksdagshuset som får besked? Eller säger Björn Rosengren och regeringen en sak för att lugna industrin och Persson ger ett annat besked för att lugna Vänstern både inom och utanför sitt parti? Vad är det som gäller? Erfarenheten av stängningen av Barsebäck 1 är att kärnkraftselen ersattes med kolkondens. Man kan se skorstenarna på de danska kolkraftverken från Malmö. På den avreglerade och sammankopplade nordeuropeiska elmarknaden är kolkondens marginalproduktion. Varje stängt kärnkraftverk, eller för den delen mindre vattenkraft vid ett torrår, kommer på marginalen att ersättas med kolkondens. Nu skriver Björn "Kärnkraften ska ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag samt miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik." Jag vill ställa en fråga. Innebär den skitiga tyska och danska kolkraften som ersatte Barsebäck 1 och som kommer att behövas för att ersätta Barsebäck 2 en effektivisering av elanvändningen? Är det konvertering till förnybara energislag? Är det miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik? Skulle man ersätta den svenska kärnkraften med kolkondens skulle det ge ökade utsläpp med drygt 70 miljoner ton koldioxid per år. Det är mer än en fördubbling av de totala svenska utsläppen. En avveckling av kärnkraften i förtid är inte förenlig med målet att minska koldioxidutsläppen. Det andra stora inslaget i propositionen är förslaget om gröna certifikat. Certifikatsystemet handlar inte om att stödja förnybar energi. I så fall skulle det omfatta det mesta av vattenkraften. Certifikaten handlar om att subventionera teknik och produktion som inte bär sina egna kostnader. I klartext handlar det om subventioner till olönsam teknik. Finessen för regeringen är att subventionen inte syns i statsbudgeten utan drabbar hushållen direkt. I propositionen sägs det att en av fördelarna med certifikatsystemet är att det skulle bli konkurrensneutralitet när det gäller stöd till förnybar elproduktion. I nästa mening sägs det att eftersom vindkraften inte klarar denna konkurrens måste vindkraften även fortsättningsvis ha ett särskilt stöd. När t.o.m. det bästa argumentet, nämligen konkurrensneutralitet, inte längre håller behöver man inte säga mycket mer. Fru talman! Vi moderater ser tre stora frågor som måste hanteras inom energipolitiken. Det är att skapa möjligheter och förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på el, att hantera koldioxidproblematiken och att klara effektproblematiken, dvs. hur man ska klara toppbelastningen. Det som föreslås i propositionen försämrar läget på alla dessa tre områden. I stället för att skapa förutsättningar för att öka produktionen avvecklar man. Det leder till ökade koldioxidutsläpp, inte minskade. Och möjligheterna att klara effektproblemen minskar när man avvecklar produktion. Fru talman! Det finns inga miljöskäl för att avveckla kärnkraften. I stället tar miljön skada. Det finns inga näringspolitiska skäl. I stället skadas näringsklimatet. Det finns inga säkerhetsskäl i dag. Industrin skadas. Det kostar pengar och arbetsplatser och förlorad välfärd. Ändå driver Persson och Rosengren på. Vattenfall, statens eget energibolag, har devisen två hål i väggen. Regeringens energipolitik verkar ha devisen två hål inte i väggen utan i huvudet.